Herr talman!

Före den 1 juli 1972 gällde som huvudregel inom skadeståndsrätten att den som hade orsakat en skada genom fel eller försummelse var skyldig att ersätta skadan. Vid sidan av denna huvudregel gällde särskilda bestämmelser. Utan att närmare redovisa vad dessa äldre bestämmelser innebar kan man konstatera att en försvarsanställd övningsledare kunde bli skyldig att ersätta den skada som han orsakat genom fel eller försummelse i tjänsten. Samtidigt svarade dock staten mot den skadelidande för sådan skada som hade orsakats av befäl. Det är alltså möjligt att det finns någon försvarsanställd som nu betalar ersättning för personskada som han har orsakat under den senaste tioårsperioden. För att nå visshet om i hur många fall sådan betalning förekommer krävs ett omfattande utredningsarbete. På grundval av uppgifter från den myndighet som 13 Om arbetarskyddet inom försvaret handhar skadereglering och bevakar statens rätt inom försvarets verksamhetsområde kan jag ändå säga att det med stor sannolikhet rör sig om ett mycket litet antal fall, kanske inte ens något. I den nya skadeståndslagen, som började tillämpas den 1 juli 1972, finns regler om arbetstagares skadeståndsskyldighet. Dessa regler tilllämpas också under militära övningar. I huvudsak innebär reglerna att staten skall ersätta person eller sakskada som en försvarsanställd har orsakat genom fel eller försummelse i tjänsten. Arbetstagaren blir ansvarig för skadan endast i den mån synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter. Jag känner inte till något fall där det har funnits sådana synnerliga skäl att en försvarsanställd har ålagts att betala skadestånd för personskada. För att undvika ytterligare missförstånd vill jag säga att jag inte har för avsikt att föreslå någon ändring av gällande regler om försvarsanställdas skyldighet att utge ersättning för skador. Jag vill emellertid också framhålla att en väsentlig del av arbetarskyddet under militära övningar ligger i den militära övningsledarens ansvar för att säkerhetsbestämmelser följs och att skador undviks. Min åsikt är att bästa möjliga arbetarskydd skall finnas inom försvarets verksamhetsområde. Av detta följer att jag anser att kommande lagstiftning om arbetsmiljön i princip skall gälla inom försvaret och att man noga skall överväga de begränsningar som kan behöva göras med hänsyn till den militära verksamhetens speciella natur.

Herr talman! Jag skall först be att få tacka försvarsministern för att han svarade på min interpellation. I det militära har man något som inte finns i det civila, det personliga ansvaret. Därefter fortsätter försvarsministern, och han upprepar det i sitt svar till mig: Om det skulle gå så illa att någon stryker med under en övning, så är övningsledaren skyldig att betala livräntan till de efterlevande. Detta är ord och inga visor. För det första finns det, enligt försvarsministern, inom den civila sektorn inget personligt ansvar. Naturligtvis skulle man kunna avfärda detta för vad det är — rent struntprat — om det inte hade varit på det sättet att uttalandet är en oförskämdhet mot de människor som arbetar inom den civila sektorn. För det andra skulle övningsledare, enligt försvarsministern, personligen få betala livräntor till efterlevande om någon omkommer inom försvaret. Också detta är naturligtvis struntprat. Vid mina förfrågningar hos såväl riksdagens upplysningstjänst som försvarsstaben och ansvariga — Nr 52 myndigheter har man inte kunnat finna ett enda exempel på att, som Tisdagen den upplysningstjänsten uttrycker det, ”övningsledaren ställts till personligt 11 januari 1977 ansvar för inträffad olycka”. T. o. m. försvarsministern säger i dag i sitt = svar, vilket jag förmodar har förberetts av initierade medarbetare, ”att — Om arbetarskyddet det med stor sannolikhet rör sig om ett mycket litet antal fall, kanske inom försvaret inte ens något”. Det är nog det senaste som är det riktiga. Men det mest förvånande ur arbetarskydds och skadeståndssynpunkt är att försvarsministern om det påstådda förhållandet med den personliga skadeståndsskyldigheten säger att detta ”är den viktigaste skyddsåtgärden man kan ha i det militära”. Detta visar att försvarsministern i sitt tidningsuttalande vill ha helt andra regler inom det militära försvaret än i samhället i övrigt. Ett sådant system skulle naturligtvis drabba personalen inom försvaret mycket hårt. Jag har själv hört reaktioner från t.ex. värnpliktigt befäl som säger: Om försvarsministerns tes i tidningsintervjun skulle gälla i fortsättningen, ja, då skulle vi också vägra att leda några övningar. Risken skulle ju alltid finnas att man tvingades betala dryga livräntor i många tiotals år, och därmed skulle också de och deras familjer tvingas leva på existensminimum. Men också här kan man se en skillnad mellan dagens svar och statsrådets tidningsuttalande. Även det, antar jag, beroende på att mer initierade medarbetare till statsrådet har förberett svaret. Statsrådet säger nämligen inte längre att det skall finnas något speciellt personligt ansvar inom försvaret i motsats till vad som gäller för samhället i övrigt. Han säger i stället att den kommande lagstiftningen om arbetsmiljön i princip också skall gälla inom försvaret. Och detta är naturligtvis vettigt. I den av statsrådet åberopade skadeståndslagen gäller faktiskt i princip samma sak. Den lagen innefattar också det militära försvaret. Och så var fallet även före 1972. Statsrådet säger i dagens svar att han inte känner till ”något fall där det har funnits sådana synnerliga skäl att en försvarsanställd har ålagts att betala skadestånd för personskada”. Men skall man gå efter statsrådets tidningsuttalande borde det rimligen funnits en hel del sådana fall. Jag är glad för att försvarsministern i dag, genom sitt interpellationssvar, dementerar sitt häpnadsväckande påstående att arbetarskyddet skall bygga på att befälen skall ruineras genom att betala livräntor. Jag är glad för att försvarsministern, om jag förstått honom rätt, genom dagens svar dementerar sina befängda påståenden i Värnplikts-Nytt. Men då är det desto mer förvånande att han inte tidigare har lagt två strån i kors för att inför de värnpliktiga och deras befäl rätta till de tokiga uttalandena. Därför är min första fråga till försvarsministern på vilket sätt han inför Värnplikts-Nytts läsare vill tala om att han numera ändrat uppfattning i denna sak. Jag tror att ett uppriktigt och klart ställningstagande här skulle uppskattas och att också tidningen Värnplikts-Nytts läsare är intresserade av att få ett klarläggande från försvarsministern 15 Om arbetarskyddet inom försvaret på denna punkt. Herr talman! Arbetarskyddet inom försvaret har varit och är föremål för en livlig debatt. Denna debatt har framför allt gällt två huvudfrågor, nämligen dels de värnpliktigas inflytande i arbetarskyddet, dels om vissa verksamheter inom försvaret skall undantas från den nya arbetarskyddslag som förhoppningsvis kommer trots regimskiftet. Självfallet rymmer frågor om arbetarskydd inom försvaret många och mycket viktiga ting. Den nuvarande lagstiftningen innehåller flera begränsningar, vilket gör att kravet på ett fullgott arbetarskydd långt ifrån kan anses vara uppfyllt. Att denna lag måste ändras tycks de flesta vara överens om. Därför hade man ju också väntat sig att försvarsministern skulle ge ett konkret svar på min fråga om arbetarskyddslagens tillämpning inom det militära försvaret. Det är nämligen omkring 50 000 anställda inom det militära försvaret och omkring 150 000 värnpliktiga som årligen berörs av arbetsmiljölagens tillämpning inom försvaret. Statsrådets ord ”att man noga skall överväga de begränsningar som kan behöva göras med hänsyn till den militära verksamhetens speciella natur” ligger på gränsen till ”God dag — Yxskaft”. Därför kvarstår den tredje av de frågor som jag ställde till försvarsministern i min interpellation. Överbefälhavaren har för sin del, bl.a. med hänvisning till krigets krav, i en promemoria som tillställts arbetsmiljöutredningen föreslagit en rad inskränkningar i tillämpningen av den nya lagen. Utredningen har för sin del sagt nej till de inskränkningar som ÖB föreslagit och i stället accepterat endast en inskränkning, nämligen den som gäller övningar där t.ex. inte skyddsombud skall ha rätt att avbryta arbete även om omedelbar fara för liv och hälsa föreligger. I samverkan mellan Försvarets civila tjänstemannaförbund, Kompaniofficersförbundet och Plutonofficersförbundet inom TCO-S samt Statsanställdas förbund har man uttryckt de krav de anställda inom försvaret har i arbetarskyddsfrågorna. Det finns ingen som helst grund för påståendet att verksamheten inom försvarsmakten skulle vara så speciell att arbetarskyddslagen inte kan tillämpas även inom detta område, hävdar de fackliga organisationerna i sin kritik. Därefter går man på punkt efter punkt in i en allvarlig och helt korrekt kritik mot ÖB:s förslag till undantag och inskränkningar. Eftersom försvarsministern i sitt svar inte vågar eller vill ta ställning till hur han skall ha det, vill jag gärna läsa in i protokollet vad de fackliga organisationerna skriver i sin sammanfattning: ”De anställda inom försvarsmakten reser berättigade krav på en med övriga arbetstagare likvärdig behandling. Erfarenheten visar att undantag och särbestämmelser ofta utnyttjas till arbetstagarnas nackdel. TCO-S och SF har därför konsekvent och målmedvetet arbetat för att i alla avseenden ge alla arbetstagare likvärdiga arbetsförhållanden. Mot denna bakgrund kan organisationerna inte godta de förslag till särreglering av försvarsmaktens arbetarskydd som ÖB framlagt. TCO-S och SF kräver att all verksamhet inom försvarsmakten skall vara underkastad samma regler som gäller för övriga delar av arbetslivet.” — Nr 52 Motsvarande kritik uttrycker den värnpliktiga arbetsgruppen i sin skrivelse till utredningen. Först kritiserar man kravet på särbestämmelser allmänt och sedan anför man något som jag tror försvarsministern borde = begrunda, nämligen: Om arbetarskyddet ”Värnpliktiga arbetsgruppen kan däremot inte se att det råder en mot = inom försvaret sättning mellan ett fullgott arbetarskydd och ett effektivt försvar i krig. Förhållandet är i själva verket det motsatta.” Samma grundinställning har de fackliga organisationerna. Och om man inte har inställningen att fackliga organisationer styrs av ”en massa pampar och ombudsmän”, som försvarsministern tydligen uttryckt det i något sammanhang, måste man ta dessa synpunkter på allvar. Därför vill jag gärna ha ett konkret besked från försvarsministern just om hur han ser - på denna fråga. I värnpliktsprogrammet, antaget av Värnpliktskonferensen, heter det bl.a.: ”Det finns ingen motsättning mellan ett väl utarbetat arbetarskydd och "krigets krav” eftersom material och noggranna föreskrifter i handhavandet aldrig kan bli till nackdel för försvaret. För att åstadkomma detta är det ett oavvisligt krav att de värnpliktiga får utse egna skyddsombud. Dessa skall ha samma befogenheter som sina civila kollegor och ha rätt att ingripa i alla utbildningsmoment, som de värnpliktiga genomgår.” Inte heller i denna fråga har försvarsministern gett någon kommentar. Hur blir det med skyddsverksamheten för de värnpliktiga? Och hur blir det för de anställda? Anser försvarsministern att man behöver speciella inskränkningar i arbetarskyddslagen inom försvaret? Om så är fallet måste försvarsministern rimligen också tala om vilka inskränkningar det finns behov av och motiven för dem.

Herr talman! Utan att vilja förfalla till exakt samma vokabulär som herr Gustavsson i Nässjö, som har talat om befängda påståenden osv., vill jag först uttrycka min glädje över att herr Gustavsson i alla fall läser tidningen Värnplikts-Nytt så noggrant. Det är riktigt att den här intervjun gjordes. Det var en lång intervju, och vid det samtalet diskuterade vi allmänt de här frågorna, som verkligen är väsentliga, eftersom vi måste se till att de som av samhället åläggs att göra sin värnplikt också skall få bästa tänkbara skydd av samhället —- vi måste försöka undanröja alla de risker som finns i den hanteringen. Jag hänvisade i mitt uttalande till det speciella ansvar som befäl i det militära har. Andemeningen var att skadeståndslagen gäller lika oavsett om sammanhanget är civilt eller militärt, men å andra sidan gäller också speciella regler för den militära verksamheten. Det finns där särskilda säkerhetsföreskrifter, eftersom den verksamheten råkar vara speciellt riskbetonad, i varje fall i vissa moment. Därför åligger det ansvarigt befäl och övningsledare att noga följa alla de säkerhetsföreskrifter som 17 Om arbetarskyddet inom försvaret finns. Och när det inträffar olyckshändelser inom försvaret ses, som herr Gustavsson i Nässjö vet, säkerhetsbestämmelserna över och reglerna kompletteras för att sådana olyckor inte skall upprepas. Som jag har sagt i interpellationssvaret finns det i den nya skadeståndslagen inte något personligt ansvar för övningsledare annat än i alldeles speciella fall. Vid grov oaktsamhet osv. kan man bli skadeståndsskyldig — men det kan man ju bli även på den civila sidan. Grundregeln är i varje fall att den skadelidande skall ha fullgod ersättning från samhället, alldeles oavsett orsakerna till skadan. Detta är det väsentligaste. När det sedan gäller den kommande arbetarskyddslagens tillämpning inom försvaret kan jag inte ge herr Gustavsson i Nässjö något konkret svar här i dag. En proposition skall framläggas under våren — men den kommer inte från försvarsdepartementet, även om naturligtvis också vi deltar i det arbetet — och som jag redan sagt är det vår strävan att reglerna skall tillämpas även i den militära verksamheten.

Som herr Gustavsson i Nässjö väl vet — han tillhör i alla fall ett tidigare regeringsparti i det här landet — är det inte brukligt att man, medan arbetet med en proposition pågår, i riksdagens talarstol avslöjar vad som helt konkret kommer att stå i en väntad proposition. Därför får herr Gustavsson faktiskt ge sig till tåls tills propositionen kommer.
Herr talman! Jag förstår inte vad det innebär i själva sakfrågan att försvarsministern säger att det var en lång intervju i tidningen Värnplikts Nytt. Sakfrågan framgår av artikeln — den var på ett helt uppslag - som inte bara jag utan även en hel del andra människor som intresserar sig för de värnpliktigas förhållanden läste med stor uppmärksamhet. Det var häpnadsväckande påståenden som försvarsministern gjorde, och jag konstaterar att han i sin replik till mig inte har sagt ett enda ord om att det skulle ha varit något felreferat i tidningen. Såvitt jag förstår är vad försvarsministern har sagt i intervjun korrekt återgivet i artikeln. Men då är det också intressant att konstatera att försvarsministern redovisar helt andra uppfattningar i dag än vad han gör enligt tidningen. Viktigt att konstatera är att han nu tar avstånd från sina egna — som jag vidhåller häpnadsväckande — påståenden om att det skulle finnas en rad principiella skillnader mellan det civila och det militära livet när det gäller det personliga ansvaret. Särskilda säkerhetsföreskrifter finns inom det militära, men det är själv klart. Man kan hitta områden med speciella säkerhetsföreskrifter, be = Nr 52 roende på vilken verksamhet som bedrivs, också inom näringslivet och Tisdagen den hos olika myndigheter.

Jag är uppriktigt ledsen över att försvarsministern vidhåller att det inte finns något konkret att säga när det gäller inskränkningen av arbetarskyddet inom försvaret. Vi hade ju kunnat få veta: Går försvarsministern på överbefälhavarens linje med en rad olika inskränkningar, som i praktiken helt urholkar arbetarskyddslagen inom försvaret? Går försvarsministern kanske på arbetsmiljöutredningens linje, som i långa stycken är vettig? Eller går han, vilket är ännu bättre, på linjen att det över huvud taget inte skall vara några inskränkningar? Visst kan vi säga att den militära verksamheten i form av övningar har sin speciella karaktär, men det är ju ändock bara fråga om övningar. När det gäller polisen och brandkåren skall skyddsombuden kunna ingripa, om omedelbar fara för liv eller hälsa föreligger — och då är det inga övningar, då är det allvar. När det bara handlar om övningar kan jag inte se några motiv för särbestämmelser, när skyddsombuden kan ingripa i och avbryta så allvarliga saker som polisens och brandkårens arbete. Jag har inte fått svar på den första fråga som jag ställde till försvarsministern, nämligen: På vilket sätt avser försvarsministern att inför Värnplikts-Nytts läsare tala om, att han numera har ändrat uppfattning när det gäller arbetarskyddsfrågorna? Den frågan vill jag gärna ha ett svar på, liksom jag önskar ett klarläggande av var försvarsministern står i fråga om arbetarskyddet.
Herr talman! Herr Gustavsson i Nässjö måste väl i alla fall hålla med om att det går något av en skiljelinje mellan militär och civil verksamhet. Den går inte mellan all militär verksamhet och den civila, eftersom mycket av den militära verksamheten faktiskt till sin karaktär är nära nog civil, men när man kommer in på övningsmomenten gäller speciella regler. Det är alldeles riktigt att det förekommer farlig verksamhet med speciella säkerhetsföreskrifter även inom den civila sektorn, men för den militära verksamheten finns alltså säkerhetsbestämmelser utfärdade, och det är fullkomligt specifika bestämmelser. Först och främst försöker man skydda de tjänstgörande värnpliktiga på ett alldeles speciellt sätt, och det innebär också ett särskilt krav på chefspersonerna, eftersom verk 19 Om arbetarskyddet inom försvaret samheten är så pass riskbetonad. Som jag har fattat det är vi överens om att man skall försöka minimera riskerna i så stor utsträckning som möjligt, och här kommer naturligtvis de fackliga organisationernas medverkan in som en mycket värdefull komponent. Som jag sade förut skall vi sträva efter att den arbetarskyddslag som skall komma blir så heltäckande som möjligt. Vi skall alltså tillämpa den i största möjliga utsträckning inom försvaret just i fråga om de speciella betingelser som gäller under tillämpningsövningar. Herr Gustavsson vill att jag här skall redovisa vilka inskränkningar som förekommer. Jag vill bara säga ännu en gång att jag tycker att herr Gustavsson i Nässjö, som är uppvuxen i ett regeringspartis klimat, borde vara medveten om att ett statsråd inte gärna här kan tala om vad som skall stå i en proposition, dessutom i en proposition som kommer att framläggas av ett annat statsråd. Som jag antydningsvis sade är det möjligt att det blir en del undantag när det gäller vissa moment i den militära verksamheten. Vi skall, som jag också sade, sträva efter att se till att undantagen blir så få som möjligt och att de skall innebära så liten avvikelse som möjligt. Mera kan jag faktiskt inte säga här i dag. När det gäller frågan hur jag skulle meddela ytterligare upplysning till tidningen Värnplikts-Nytt vill jag först säga att det var rätt länge sedan intervjun gjordes. Jag vill minnas att den bandades, och spelar man upp hela bandet, så tror jag det blir en betydligt längre artikel än den som står i Värnplikts-Nytt. Det skulle alltså vara intressant att lyssna till hela bandet, det är mycket möjligt att bilden skulle bli litet mera nyanserad då. Tidningen Värnplikts-Nytt utges med skattepengar. Även om man inte kan säga att den har informationsplikt, så har den liksom alla media inte bara rätt till det fria ordet, utan den skall också se till att den lämnar en fullvärdig information. Tidningen Värnplikts-Nytts redaktion är givetvis välkommen till mig för att göra intervjuer; jag skall gärna ta emot redaktionen för att diskutera detta.

Herr talman! Jag tänker inte lägga mig i debatten mellan försvarsministern och herr Gustavsson i Nässjö om vad som har sagts eller inte sagts i Värnplikts-Nytt eller i interpellationssvaret. Men jag tänkte anföra några synpunkter på det, som jag tycker, intressanta spörsmålet om arbetarskyddslagens tillämpning inom den militära sektorn; det är ju en mycket viktig fråga. Det är förvisso sant som har sagts här, att den militära verksamheten skiljer sig i vissa avseenden från civil verksamhet. Men jag håller med herr Gustavsson i Nässjö om att det är väldigt få fall där man kan dra några direkta slutsatser och säga att här måste vi ha avsteg. Han nämnde bl.a. de inskränkningar i gällande lagar som ÖB har föreslagit. Jag måste instämma i att det finns få verksamheter som inte skulle kunna beröras helt och hållet av den vanliga civila arbetarskyddslagen. Som f. d. medlem Nr 52 i ett av de fackförbund som nämndes här — Underofficersförbundet, nu Tisdagen den varande Kompaniofficersförbundet — har jag rätt rika erfarenheter av hur 11 januari 1977 svårt det är att driva fackliga frågor i försvaret. Det har alltid varit stort = motstånd mot att få fram förbättringar, och det gäller inte minst på Om arbetarskyddet skyddssidan. inom försvaret Sedan finns det en annan faktor som man måste ta med i bilden, nämligen att själva den militära utbildningens natur ofta driver fram en viss tuffhet och hårdhet, som kan orsaka olyckor. Det har funnits många exempel på det. Vid ett förband i Mellansverige hade vi för några år sedan en otäck rökgasolycka. Ett militärt befäl tvingade värnpliktiga att sitta i ett värn och bli utsatta för gas, som skadade ett par av dem för livet. Det har också hänt att bandade fordon körts ut på svaga isar i Norrland, varvid dödsolyckor har inträffat. Det är mot denna bakgrund viktigt att undantagen blir så få som möjligt. Försvarsministern har nu också gått med på att det inte bör förekomma sådant som här har påtalats.

Herr talman! Det är alldeles självklart att man får det bästa arbetarskyddet genom de anställdas och de värnpliktigas egen medverkan. Jag är också glad över att försvarsministern säger att de fackliga organisationerna kan bli en värdefull komponent då det gäller arbetarskyddet och genomförandet av de nya bestämmelserna. Men när nu försvarsministern tycker det — och där delar jag hans uppfattning — kanske det också vore skäl för försvarsministern att lyssna på vad de fackliga organisationerna säger i dag om den principiella uppbyggnaden av arbetarskyddet inom försvaret, nämligen att det inte skall finnas en rad undantag för försvaret. Man hänvisar till en rad speciella förhållanden som råder inom det militära försvaret och som inte finns någon annanstans. Jag vill bara läsa upp ett citat av vad TCO:s representant i utredningen, Kerstin Gustafsson, har anfört apropå undantag för övningar när det gäller arbetarskyddet: ”Den beskrivna situationen är inte unik för övningsverksamhet inom försvarsmakten. Motsvarande situationer kan mycket väl tänkas uppstå även inom andra delar av arbetslivet, både inom den privata och den offentliga sektorn.

Någon olägenhet av att lagen fått gälla fullt ut för denna typ av verksamhet har inte kunnat konstateras.” På denna punkt har utredningens ledamöter varit helt överens om att man inte skall ha rätt att göra undantag för de här områdena. Nu säger försvarsministern att just när det gäller övningar inom försvaret skall undantag göras. Det finns ingen logik i det resonemanget, och därför bör man heller inte göra några undantag på den här punkten. Bara ett par ord till, herr talman! Jag blir inte riktigt klok på vad försvarsministern menar, när han säger att tidningen Värnplikts-Nytt ges ut med skattepengar och att den därför skulle ha någon speciell informationsplikt. Jag ser framför mig hur försvarsdepartementet skall kommendera vad Värnplikts-Nytt skall skriva och inte skriva. Det är dessutom så, herr försvarsminister, att de flesta dagstidningar i det här landet ges ut och kan ges ut genom subventioner av posttaxor, genom ett selektivt presstöd och genom samdistributionsrabatter. Detta betalas också av skattemedel. Skall vi då även tala om för exempelvis tidningen Barometerns chefredaktör vad han skall skriva och inte skriva och att han skall ha någon speciell informationsplikt? I själva verket är det ju så, herr Krönmark, att staten och regeringen inte kan gå ut och tala om för tidningarna vad de får och inte får skriva — det måste de ändå få avgöra själva. Detta var mera parentetiskt, men det är ändå viktigt att komma ihåg att tidningarna måste ha rätt att skriva vad de själva vill, även om de kommer ut med hjälp av skattemedel.
Herr talman! Det sista kan jag verkligen hålla med herr Gustavsson i Nässjö om. När jag säger att tidningen Värnplikts-Nytt borde ta in detta är det absolut icke med någon censuravsikt. Tidningen får faktiskt skriva precis vad den vill inom tryckfrihetsförordningens gränser. Men jag gjorde mitt uttalande därför att om frågan är så stor som man kan få intryck av genom herr Gustavssons i Nässjö engagerade anförande, så menar jag att det borde vara rätt självklart för tidningen Värnplikts Nytt, vars kostnader bestrids av försvarsmedel, att verkligen bevaka den här sidan. f§ Jag tycker att det är bra att tidningen finns. Det förekommer inga som helst tankar på något slags censur eller några pekpinnar från departementets sida när det gäller vad tidningen skall skriva eller inte skriva. Jag tycker f.ö. som sagt att alla pressorgan — vare sig de har statligt stöd eller inte — har en informationsplikt. Det ligger helt enkelt i begreppet tredje statsmakten. Herr Söderqvist sade att det inom befälskårerna kan bli en viss tuff attityd som gör att det kan inträffa olyckshändelser. Utan att direkt anmäla någon avvikande mening vill jag till herr Söderqvist säga att det givetvis händer inom befälskårerna precis som inom alla andra yrkesgrupper att omdömet klickar någon gång. De befälskårer vi har i vårt land i dag består generellt sett av mycket ansvarskännande människor. Nr 52 I den mån övertramp och misstag förekommer tror jag snarast det är Tisdagen den fråga om undantag som bekräftar regeln. Jag har en känsla av att det 11 januari 1977 skett en klar och tydlig förbättring här, i varje fall under senare år. — — — Herr Gustavsson i Nässjö rekommenderar mig att lyssna på vad fack Om arbetarskyddet förbunden säger. Det behöver herr Gustavsson i Nässjö inte uppmana inom försvaret mig till, för jag lyssnar givetvis på vad fackförbunden säger. Jag lyssnar också på vad andra instanser säger. Jag kan t.o.m. lyssna på vad ÖB säger, och sedan får vi i departementet göra en avvägning mellan de olika synpunkterna. När det gäller de undantag som kan behövas vill jag bara upprepa att de i så fall kommer att redovisas i propositionen. Jag tycker att jag rätt klart markerat att undantagen, om det blir några, skall vara så få och så litet ingripande som möjligt.
Herr talman! Jag tror inte vi kommer mycket längre i den här debatten. Jag bara konstaterar att försvarsministern i dag inte kan ge något besked i frågan, om det över huvud taget kommer att bli något undantag — såvida inte det allra sista han sade skall tolkas så att det blir undantag och att de skall anges speciellt, men det får vi återkomma till. Försvarsministern kan utgå ifrån att den socialdemokratiska riksdagsgruppen mycket noga kommer att följa vad regeringen skriver på den här punkten och — det antar jag kommer att bli nödvändigt — framlägga ändringsförslag som på ett bättre sätt tillgodoser de anställdas och de värnpliktigas krav på en anständig arbetsmiljö. Till sist, herr talman, beklagar jag att försvarsministern inte tycker att frågan om arbetarskyddet inom försvaret är så stor och så viktig att han har anledning att göra någon kommentar till sin ändrade uppfattning om skyddsfrågorna inom försvaret. Han sade: Om nu de här frågorna är så stora som Åke Gustavsson tycker att de är, så skriver väl tidningen Värnplikts-Nytt om dem. Uppenbarligen tycker inte försvarsministern att de är stora, och det beklagar jag. Arbetarskyddet är en oerhört viktig fråga.
Herr talman! Jag måste något kommentera det senaste inlägget. Det finns metoder att vränga till saker och ting i en debatt — det märker man när man lyssnar till herr Gustavsson i Nässjö. Jag har faktiskt sagt här i debatten att arbetarskyddsfrågorna är utomordentligt viktiga. Det jag sade i min replik gällde uttalandet i Värnplikts-Nytt — det var inte fråga om arbetarskyddet utan om en specifik detalj, som herr Gustavsson i Nässjö hade blåst upp.
Herr talman! Den detaljen gällde bl.a. om det finns något inom det militära som inte finns inom det civila, nämligen det personliga ansvaret. Jag vill hävda att ett personligt ansvar finns både bland de anställda i det militära försvaret och i samhället i övrigt.

51, och anförde: Herr talman! Herr Adamsson har frågat mig om jag är beredd att medverka till ett sådant stöd åt de svenska gasverken att dessa kan bibehållas i drift i avvaktan på att förutsättningarna klarnar för en framtida naturgasetablering i landet. Jag är väl medveten om de ekonomiska svårigheter som har drabbat stadsgasverken som en följd av oljekrisen 1973-1974. Den utredning som gjordes av statens industriverk i början av år 1976 visar att det rör sig om en långsiktig ändring av prisrelationen mellan råvaran för stadsgas, dvs. lättbensin, och konkurrerande energislag. Den samlade förlusten för stadsgasrörelsen i de fem kommuner där det finns stadsgasverk av någon betydelse uppgår enligt utredningen till omkring 30 milj.kr. om året, varav två tredjedelar faller på Stockholm. En introduktion av naturgas inom de närmaste åren skulle förbättra läget för stadsgasverken. Stadsgasverkens utbyggda distributionsnät skulle med relativt enkla åtgärder kunna utnyttjas för distribution av naturgas. Från allmän energipolitisk synpunkt är en introduktion av naturgas i Sverige önskvärd, om den kan ske på försörjningsmässigt och ekonomiskt godtagbara villkor. Frågan är emellertid i vad mån en sådan introduktion skulle underlättas av att det alltjämt finns stadsgasverk på några håll i landet. Herr Adamsson har själv pekat på att gasverkens energiomslutning är liten i jämförelse med de energimängder som blir aktuella om naturgas skulle införas i vårt land. För att ta ett exempel: Stadsgasverken i Malmö och Helsingborg producerar årligen stadsgas som motsvarar ungefär 15 000 ton olja, medan en eventuell introduktion av naturgas till Skåne beräknas omfatta en årlig kvantitet som motsvarar minst 1 å 1,5 milj. ton olja. Jag har, mot bakgrund av bl.a. industriverkets utredning, kommit till den slutsatsen att stadsgasverkens fortlevnad inte är en avgörande faktor i sammanhanget. Därmed faller också det energipolitiska motivet för ett stöd åt stadsgasverken av det slag som herr Adamsson efterlyser. Det ankommer enligt min uppfattning på de berörda kommunerna att avgöra om och i vilken takt stadsgasverken bör avvecklas. Genom det nya naturgasbolaget Swedegas AB, i vilket både statliga och kommunala intressen är företrädda, bör kommunerna kunna få ett så tillförlitligt underlag som möjligt för sina bedömningar. I dag ter sig en introduktion av naturgas i Sverige före år 1981 osannolik. En mera omfattande import, som kan beröra mer än Skåneområdet, torde vara avhängig av att en del av den norska Nordsjögasen förs till Danmark. Frågan diskuteras f. n. mellan Danmark och Norge, och även Sverige kommer sannolikt att bli engagerat i dessa diskusioner. Vi räknar emellertid inte med att kunna få klarhet om Sveriges möjligheter att få tillgång till gasen förrän år 1979. En import från Nordsjöområdet kan bli aktuell tidigast i mitten av 1980-talet. När det gäller herr Adamssons fråga vill jag erinra om att riksdagen, mot bakgrund av stadsgasindustrins ekonomiska svårigheter, nyligen på förslag av regeringen har medgett uppskov med beredskapslagring av stadsgas. Regeringen anser inte att det i dagens situation finns tillräckliga energipolitiska skäl för stöd till stadsgasverken. Några ytterligare åtgärder är därför inte aktuella.

Herr talman! Jag ber att få tacka energiministern för att han har svarat på min interpellation. Även om jag inte är direkt överraskad över det för de svenska gasverkens fortsatta drift negativa svaret hade jag ändå hoppats att energiministern skulle ha förklarat sig beredd att överväga stödet till de svenska gasverken så att dessa kan behållas i drift i avvaktan på att förutsättningarna för en framtida naturgasetablering i vårt land har klarnat. Det är, som jag påpekat i min interpellation, egentligen ganska förvånande att naturgasen som energitillgång och de gasformiga bränslena i övrigt tilldragit sig ett så förhållandevis litet intresse från statsmakternas sida i den pågående debatten kring den framtida energiförsörjningen. Ändå har vi i vårt land använt gas som energikälla för olika ändamål sedan 125 år, en energiproduktion som byggt på importerade råvaror, främst kol och oljeprodukter. Till inte mindre än två tredjedelar bygger vår energiförsörjning på importerade bränslen, där den stora posten utgörs av oljeprodukter. En import av naturgas skulle betyda att vi inte som nu är fallet lägger ”alla äggen i en korg”. Vi får ytterligare ett importalternativ, som har den fördelen att importen sker i fasta rörledningar och kommer från närbelägna länder. Herr talman! Jag har inte för avsikt att vid detta tillfälle ta upp en ingående debatt om den framtida energipolitiken och om den roll som naturgasen enligt min mening bör spela i den svenska energiförsörjningen. Låt mig endast konstatera det svala intresse som regeringen hittills visat för introduktion av naturgas i vårt land. I regeringsdeklarationen har varken naturgasens eller över huvud taget de gasformiga bränslenas roll i landets framtida energiförsörjning berörts. Man har helt enkelt gått förbi den frågan. Inte heller i direktiven för den tillkallade energikommissionen kan jag finna att energiministern har ägnat frågan om naturgasen någon större uppmärksamhet eller någon uppmärksamhet alls. Men till dessa frågor får jag återkomma i annat sammanhang. Som svar på min fråga om stöd åt de svenska gasverken erinrar energiministern om att jag pekat på att gasverkens energiomslutning är liten i jämförelse med de energimängder som blir aktuella om naturgas införs i vårt land. Det är riktigt — lika riktigt som att naturgasen i första hand bör användas för kvalificerade energiändamål och inte bara för att ersätta el och andra former av energi. Det framstår för mig som alldeles självklart att naturgasen under ett introduktionsskede måste ges ekonomiskt stöd. Det är här som statsmakternas roll och ansvar kommer in i bilden. Hur energiministern ser på dessa frågor framgår inte av svaret. Han hänvisar de berörda kommunerna till naturgasbolaget för att få ett så tillförlitligt underlag som möjligt för sina bedömningar när det gäller fortsatt gasverksdrift. Utan en klar viljeyttring från statsmakterna är dessa kommuner satta i en svår situation — för att inte använda starkare ord. En nedläggning av de återstående gasverken betyder att deras energiproduktion måste ersättas, med el eller med olja och gasol. Det betyder också — och det ser jag som det kanske allvarligaste i detta sammanhang -— att det kunnande som nu finns på gasteknikens område försvinner i och med att gasverksdriften läggs ned. Detta kunnande kommer i så fall inte att finnas tillgängligt inom landet vid en framtida naturgasintroduktion. Jag hade därför hoppats att energiministern hade varit beredd att överväga åtgärder för att trygga detta kunnande i avvaktan på att förutsättningarna för en framtida naturgasetablering i landet klarnar. I någon mån stärktes detta mitt hopp när jag i direktiven för den tillkallade energikommissionen läste följande: ”Energiförsörjningen skall bereda trygghet och säkerhet, arbete och utkomst. En viktig förutsättning för att uppfylla dessa krav är att handlingsfriheten i framtiden främjas. En god hushållning med energiråvaror och energi utgör grunden för en sådan handlingsfrihet.” Detta skall, såvitt jag nu kan förstå, inte läsas som jag hade hoppats. I varje fall synes det inte gälla de svenska gasverken och deras anställda. Jag beklagar därför det svar som jag fått på den i min interpellation ställda frågan.
Herr talman! Herr Adamsson hade hoppats på mera besked i det här sammanhanget, dvs. att jag skulle vara beredd att överväga ett stöd till stadsgasverken. Det är viktigt att ta sakerna i rätt ordning, och enligt min uppfattning är det bästa vi kan göra i dag att så snabbt som möjligt klargöra förutsättningarna för en framtida naturgasetablering här i landet. Detta är helt avgörande och egentligen också svaret på herr Adamssons kritik av att jag inte särskilt nämner detta i energikommissionens direktiv. Det är inte en fråga som kräver stora statliga utredningar i det här skedet, det är en fråga där det gäller att komma överens med länder i vår omvärld. Jag hoppas att herr Adamsson blir nöjd med vad jag nu kommer att säga. Jag har redan tagit direkta kontakter med kolleger i Norge och markerat det svenska önskemålet om mer konkreta diskussioner med Norge i de här frågorna. Diskussioner kommer inom kort att äga rum på statsrådsnivå med Danmark. Där har ju, som herr Adamsson känner till, naturgasfrågorna förts framåt, under den senaste tiden något snabbare än tidigare. Statsminister Fälldin uttalade sig i samband med det nordiska statsministermötet i Helsingfors i december mycket positivt om introduktion av naturgas. Men det är alltså saker som vi själva inte bestämmer över och som i och för sig inte kräver så mycket ytterligare utredningar i det här skedet. Det gäller att skapa en plattform för konkret handling. Jag delar alltså herr Adamssons uppfattning att det gäller att placera äggen i flera korgar, som han uttryckte saken. Det är en del av försörjningstryggheten. Att naturgasen inte nämns särskilt i regeringsförklaringen skall inte tolkas negativt. Det är en fråga som står under fortlöpande observation och behandling. Vi har tagit de initiativ vi har kunnat under denna korta tid för att just klargöra förutsättningarna för introduktionen av naturgas här i landet. Det stora kruxet är att vi har enorma kapitalinvesteringar som väntar i ett läge då vi skulle få ett klartecken om vem som skall leverera gasen. Sedan har vi prisklyftan, som herr Adamsson är väl medveten om och som det gäller att komma över. Låt mig som en slutsats av mitt ytterligare svar upprepa att det snarast är herr Adamssons frågeformulering som gör att svaret blivit ganska negativt, inte min inställning till naturgasen. Jag delar herr Adamssons uppfattning att det är en väldigt fin energikälla som har ett flertal användningar. Dess miljömässiga fördelar är oomtvistade. Det är klart att det finns risker också med denna energikälla, men vi arbetar på att så snabbt som möjligt klargöra möjligheterna för att introducera naturgas i större skala i Sverige. Kontakter kommer alltså att äga rum inom den allra närmaste tiden med våra grannländer.

Herr talman! Jag vill gärna säga att jag är mer till freds med det svar jag fick av energiministern just nu än med det jag fick tidigare. Det gläder mig att man skall tolka direktiven och regeringsdeklarationen på det sätt som energiministern nu givit uttryck för, eftersom det är svårt att komma fram till detta när man läser dessa aktstycken. Jag skall inte uppehålla mig längre vid denna tolkningsfråga, utan vill bara göra klart för energiministern att bakom min fråga ligger den oro de berörda gasverksstäderna hyser när det gäller vad de skall göra med sina gasverk. Gasverken förser ju ändå en hel del industrier med gas råvara, och för dessa industriers verksamhet är den helt avgörande. Den dag gasverken läggs ner måste de skaffa sig ersättning för denna råvara på något annat sätt. De flesta övergår kanske då till gasol, och det är en lösning som inte är särskilt tillfredsställande. Bland teknikerna på detta område råder en ganska enig uppfattning om att det just i ett introduktionsskede skulle vara betydelsefullt att kunna använda sig av dessa städers gasverk och deras utbyggda nät för distribution av naturgas. Den kan ju, som industriministern vet, också användas för hushållsändamål, och den är i det avseendet bättre än den stadsgas som vi f. n. använder oss av. Jag måste säga att statsmakterna försätter dessa kommuner i en svår situation genom att inte göra ett klart uttalande om vid vilken tidpunkt man avser att introducera naturgasen. Om jag tolkat energiministern rätt arbetar man emellertid på att så snart som möjligt lämna ett besked på den punkten, och det hälsar jag med tillfredsställelse. Men jag delar inte energiministerns uppfattning att man först efter ett sådant besked kan ta ställning till frågan om vad man skall göra med stadsgasverken, eftersom man kanhända inte har dem kvar vid den tidpunkten.
Herr talman! Jag har efter herr Adamssons senaste inlägg bara den korta reflexionen att göra att inte heller en subventionssituation för stadsgasverken utgör någon permanent trygghet. Även en sådan kan avbrytas. Det viktiga är alltså att man klarlägger förutsättningarna för introduktion av naturgas här i landet. Först då får man det rätta underlaget för framtidsbedömningar på det här området.

Herr talman! Jag har att anmäla att jag på grund av andra arbetsuppgifter inte har möjlighet att inom föreskriven tid besvara interpellationen 55 av herr Hermansson utan kommer att göra det vid en senare tidpunkt efter samråd med herr Hermansson.

48, och anförde: Herr talman! Herr Nilsson i Norrköping har frågat mig om jag överväger att vidta åtgärder som ökar rättssäkerheten för barn vid fosterhemsplaceringar. Beslut av barnavårdsnämnd att omhänderta barn för samhällsvård skall underställas länsrättens prövning om inte barnet, om det har fyllt 15 år, och dess föräldrar samtycker till att det verkställs. Beslut av barnavårdsnämnd om t.ex. föreskrift eller övervakning eller att samhällsvård skall upphöra kan också efter besvär komma under länsrättens prövning. Däremot kan i allmänhet fråga som rör behandlingen av ett omhändertaget barn inte överklagas. Initiativ av barnavårdsnämnden för att omplacera ett fosterbarn betraktas som en behandlingsåtgärd och kan således inte överklagas. Länsstyrelsen, som har till uppgift att följa tillämpningen av barnavårdslagen, kan emellertid ta upp ett behandlingsärende med nämnden, om den finner att ett beslut inte är till förmån för barnet. Någon särskild bestämmelse för att hindra kommuner att av t.ex. ekonomiska skäl flytta barn från ett fosterhem till ett annat har hittills inte ansetts behövlig. Det är barnets bästa som är och måste vara målet för barnavårdsnämndens arbete. Barn och ungdom som behöver hjälp och stöd bör få detta i former som är anpassade till hjälpbehovet. Ansvaret för att den unge får bästa möjliga vård är givetvis särskilt stort när denne omhändertas för samhällsvård och placeras i fosterhem.

Socialutredningens betänkande väntas inom ett par månader. Jag vill avvakta utredningens förslag och remissbehandlingen, innan jag tar ställning till åtgärder på detta område.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Socialministern tar inte ställning till de problem som interpellationen behandlar. Han sammanfattar gällande rättsregler och vill avvakta socialutredningens förslag. Omplacering av fosterbarn är, som jag framhåller i interpellationen, en behandlingsåtgärd och kan inte överklagas. Detta innebär att sker en omplacering av andra skäl än barnets bästa — och sådana fall kan inte uteslutas — kan inte länsstyrelsen eller socialstyrelsen ingripa med åtgärder. I en intervju i Aftonbladet i november förra året sade en representant för socialstyrelsens barnavårdsbyrå att ekonomiska bedömningar kan komma in vid placeringar av fosterbarn. Min slutsats blir därför att det vid fosterhemsplaceringar är nödvändigt med åtgärder för att öka rättssäkerheten för barn. Även om jag har förståelse för socialministerns sätt att resonera hade det kanske varit bättre, om han pekat på de problem som finns och sedan sagt att metoderna att lösa dem är en fråga för socialutredningen. Nu får vi kanske anledning att ta upp saken på nytt när socialutredningen presenterat sitt betänkande.

Herr talman! Herr Nilsson i Kristianstad har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder som undanröjer de hinder som han anser föreligga för att erhålla handikappersättning i enlighet med intentionerna i riksdagsbeslutet 1974. Enligt de lagregler som gäller sedan den 1 juli 1975 utgår handikappersättning till försäkrad som för avsevärd tid fått sin funktionsförmåga nedsatt i sådan omfattning att han antingen i sin dagliga livsföring behöver mera tidskrävande hjälp av annan eller för att kunna förvärvsarbeta behöver fortlöpande hjälp av annan eller eljest får vidkännas betydande merutgifter. Handikappersättningen är en merkostnadsersättning och utgår med 30, 45 eller 60 96 av basbeloppet beroende på förhållandena i det enskilda fallet.

För egen del vill jag understryka betydelsen av att personer med olika slag av handikapp kan få ersättning för de vårdinsatser och merkostnader som följer av handikappet. Som framgår av nyss nämnda antalsuppgifter har de vidgade ersättningsregler som antogs av en nära nog enhällig riksdag för två år sedan inneburit en betydande förbättring i detta avseende. De fortsatta erfarenheterna får visa om det finns anledning att i något avseende ytterligare se över reglernas utformning.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

Motivet bakom den nya reformen var att samhället i ökad utsträckning skulle täcka de kostnader som enskilda människor har på grund av sitt handikapp. Handikappersättningen skulle förbättra de ekonomiska förhållandena för handikappade och göra det möjligt för dem att delta i olika samhällsaktiviteter. Denna förmån betyder också väldigt mycket för många människor som är i behov av samhällets stöd. Min fråga till socialministern ställde jag mot bakgrund av att det under hösten har skett en förändring när det gäller beviljandet av handikappersättning. Det har förts in nya riktlinjer, vilka bestämts genom försäkringsdomstolens utslag i handikappersättningsmål. Det är en uppenbar skärpning av bestämmelserna som har skett under hösten. I ärenden där gravt rörelsehindrade yrkat handikappersättning på grundval av bilkostnader har besvären avslagits med hänvisning till att vederbörande äger rätt att utnyttja kommunens färdtjänst. I förarbetena till lagen har handikappersätt handikappersättning emellertid bilen accepterats som ett förflyttningshjälpmedel, och kostnaderna därför ansågs som ersättningsgrundande. Utslaget innebär en praxisändring och medför allvarliga konsekvenser för rörelsehindrade när det gäller att klara en arbetssituation och ha möjligheter att leva ett aktivt liv i övrigt. Beträffande psoriasissjukas rätt till handikappersättning har man avgjort ett ärende på så sätt att funktionsförmågan ej bedömts som nedsatt. Psoriatiker skall därmed fortsättningsvis inte vara berättigad till handikappersättning trots väsentliga merkostnader. En psoriatikers funktionsförmåga är avhängig av den behandling och terapi han har råd och ork att kosta på sig. Får han inte möjlighet att sköta sig med salvor, bad, läkarvård och ibland också klimatresor bryts hans funktionsförmåga ned både fysiskt och psykiskt. — Resonemanget beträffande psoriatikerna kan gälla fler handikappgrupper. Jag vill anföra ytterligare ett exempel på den negativa tillämpningen under hösten. I propositionen 1974:129, som innehöll förslaget om handikappersättning, står det ordagrant på s. 77: ”De kostnader som t.ex. orsakas av det exceptionella behovet av föda efter vissa tarmoperationer skulle därmed kunna beaktas.” Det sker inte i dag. På den här punkten nonchalerar myndigheterna vad som stod i propositionen och vad riksdagen godkände. Det är i dag helt stopp för den här gruppens möjligheter att få handikappersättning, trots att handikappet innebär en nedsättning av funktionsförmågan och medför merkostnader. Myndigheterna tolkar också bestämmelserna om att merkostnaderna skall vara ”verifierbara” på så sätt att man måste ha haft utgifter för att få ersättning. Den som har ekonomiska möjligheter att köpa sig service eller t.ex. klimatresor får ersättning, men inte den som är mindre bemedlad. Handikappersättningen har alltså blivit en klasslag. Den som har råd att skaffa sig merutgifter får ersättning, men den som inte har råd får ingen ersättning. Jag vill protestera mot en sådan tillämpning av lagen. Det är alltså en allvarlig försämring som har skett under hösten av handikappersättningen. Många människor har också reagerat mot ändringen. Min fråga i interpellationen var följande: ”Är socialministern beredd vidta åtgärder som undanröjer de hinder som f.n. föreligger för att erhålla handikappersättning i enlighet med intentionerna i riksdagsbeslutet 1974?” Svaret är negativt, ia, det är helt avvisande. Jag undrar om socialministern verkligen riktigt förstår hur allvarligt det här är för många människor. Oftast är det personer som lever under små omständigheter som drabbas hårt. Jag menar att det är samhällets skyldighet att täcka de kostnader man har på grund av ett handikapp. Det här är socialminister Gustavssons första framträdande i riksdagen i handikappfrågor. Det är också en test på socialministerns politiska vilja när det gäller frågor av det slaget. Statsrådet Gustavsson hade en chans att visa en positiv inställning men så skedde tyvärr inte. Det beklagar jag djupt. Besvikelsen över svaret är stor. Det hade inte kostat så mycket att gå med på den översyn av bestämmelserna som jag begärde. En genomgång av avgjorda besvärsärenden borde ske nu, och på grundval av denna genomgång borde ställning tas till eventuella förändringar. Enligt svaret verkar socialministern nöjd med effekterna av de nya reglerna. Han säger att drygt 30 000 får handikappersättning i dag mot ca 16 000 i juni 1975. Visst är det en förbättring. Men vi skall komma ihåg att antalet handikappade i landet är väsentligt mycket större, uppemot en miljon. Samtliga behöver säkerligen inte samhällets stöd, men betydligt fler än f. n. som har ganska stora kostnader för sitt handikapp borde få ersättningen. Antalet 30 000 kan också ställas mot den stora procenten avslag på ansökningar, f. n. i genomsnitt 40 96 i landet. Många människor är besvikna över den skärpning av bestämmelserna som har skett under hösten. Jag uppmärksammar socialministerns sista mening i svaret, där han säger: ”De fortsatta erfarenheterna får visa om det finns anledning att i något avseende ytterligare se över reglernas utformning.” Jag menar att den erfarenheten finns i dag. Jag förstår inte vad socialministern väntar på.

Herr talman! Först vill jag instämma i Börje Nilssons inlägg här. Jag anser i likhet med Börje Nilsson att detta är en mycket angelägen fråga - en av de viktigaste vi har att diskutera. I grunden handlar detta om samhällets solidaritet med de människor som har blivit drabbade av fysiskt eller psykiskt handikapp. Det får aldrig bli tal om något slags jultomteinställning till människor som upplever sin vardag som besvärlig —- det måste i stället handla om samhällets skyldighet att ställa upp, att undanröja hinder för att skapa förutsättningar för ett samhälle utan handikapp. Tyvärr måste jag konstatera att man efter en pressdebatt i höstas om ett försäkringsärende fick intrycket att många socialpolitiska frågor handlade om att det fanns någon snäll jultomte som kunde fixa till det mesta här i livet. Nu är det naturligtvis inte så, även om socialministern i sitt svar pekar på att han för egen del är positivt inställd till dessa frågor. Vi lever i ett land där lagar har stiftats för att undanröja hinder för de utsatta människorna. När det gäller handikappersättning och vårdbidrag så är det väl inget speciellt fel på lagstiftningen. Det är, som Börje Nilsson påpekat, tilllämpningen av densamma som blivit restriktivare. Börje Nilsson angav några exempel som visar det. Därför måste det vara vår uppgift som politiker att utforma regler på ett sådant sätt att lagstiftningen inte kan misstolkas.

Men det finns ändå vissa tendenser i statistiken. Genom riksförsäkringsverkets och försäkringsdomstolens restriktivare tolkningar bildas givetvis prejudikat, och försäkringskassorna ute i landet blir försiktigare. Låt mig, herr talman, konstatera att mellan juli och oktober 1976 fick 1 703 personer av totalt 4 308 avslag på sina ansökningar om handikappersättning. Jag är helt övertygad om att de flesta av dessa människor har fått vidkännas merkostnader och behöver hjälp på grund av sin sjukdom eller sitt handikapp. En av dem som fått sin ansökan avslagen skrev ett brev till mig för några veckor sedan. Hon har under 30 år lidit av en magsjukdom av den typ som herr Nilsson i Kristianstad nämnde, vilket inneburit stora ekonomiska påfrestningar genom bl.a. kostsam dietmat och en stor psykisk belastning. Denna kvinna såg en chans i den nya lagstiftningen. Hon fick avslag av försäkringskassan och riksförsäkringsverket. Nu ligger ärendet hos försäkringsdomstolen. I grannlänet har handikappersättning utgått i liknande fall. Risk finns att om det blir avslag i försäkringsdomstolen så kommer i detta grannlän många som tidigare beviljats handikappersättning att vid nästa omprövning gå miste om sådan ersättning. Dessa frågor gäller människors rätt till ett drägligt liv. Därför handlar det om vilka prioriteringar vi gör i vår samhälleliga verksamhet. Det kan röra sig om socialpolitiken, det kan gälla skattepolitiken, utbildningen OSV. Under valrörelsen hade jag många debatter med centerpartister som i stort sett lovade allt åt alla. Vi socialdemokrater vet att detta inte går ihop. Samhället måste styra och prioritera i sin verksamhet. Därför skulle jag, herr talman, avslutningsvis vilja fråga socialministern om han är villig att — i stället för centerns berömda s.k. vårdbidrag, som skulle delas ut till alla oberoende av behov — satsa på en förbättring när det gäller handikappersättningar och vårdbidrag för dem som verkligen behöver detta.

Herr talman! Herr Nilssons i Uddevalla inlägg var ju ett något märkligt aktstycke. Jag skall komma tillbaka till det sedan.

Det är dessutom många olika faktorer som har betydelse för bedömning av ersättningsrätten i de enskilda fallen. Därför menar jag att det behövs ett rätt stort material för att man skall kunna få en säker utvärdering av den praktiska tilllämpningen av bidragsreglerna. Det kan ifrågasättas om de ärenden som hittills har avgjorts av den högsta prövningsinstansen, försäkringsdomstolen, är ett tillräckligt stort underlag för en samlad bedömning av resultatet av de nya reglerna. Jag räknar med att riksförsäkringsverket när praxis klarlagts ytterligare kommer att följa upp verkningarna av de nya ersättningsreglerna. Vi får då ett material som kan ligga till grund för vårt ställningstagande till behovet av eventuella ändringar i de nuvarande lagbestämmelserna. Det är helt naturligt att jag, lika väl som herr Nilsson i Kristianstad, är intresserad av att riksdagens beslut och intentioner verkligen följs upp. Om det är så att beslutet innebär att det kan finnas olika tolkningar av det, måste vi se till att beslutet justeras — det blir i så fall inte första gången vi har fått göra det, herr Nilsson; det har hänt tidigare också. Jag kan försäkra herr Nilsson i Kristianstad att min vilja att göra det bästa för de handikappade är lika stark som herr Nilssons samt att våra intentioner också skall följas upp. När sedan både herr Nilsson i Kristianstad och herr Nilsson i Uddevalla försöker ge sken av att förändringen, som man påstår innebär en skärpning av bestämmelserna, sammanfaller med ombytet på socialministerposten, tycker jag att herrarna borde ta sig en liten funderare på lämpligheten av sättet att argumentera!

Både herr Nilsson i Uddevalla och herr Nilsson i Kristianstad hänvisar till antalet avslag i försäkringskassorna. Jag vill påpeka att antalet egentligen inte säger särskilt mycket, eftersom det är beroende på hur många människor som söker ersättning och på vilka förväntningar de har. Statistiken ger därför inte en tillräckligt klar bild av hur försäkringskassorna tolkar riksdagens beslut. Det kan t.ex. hända att förväntningarna har varit väldigt stora och att många människor därför söker handikappersättning men att de nya bestämmelserna inte är tillämpliga på en hel del av fallen. handikappersätt 55 handikappersättning

Herr talman! Också jag menar att det är en mycket angelägen fråga som herr Börje Nilsson i Kristianstad har tagit upp. Man kan gripas av en viss oro då man får den här redovisningen av hur ärenden har behandlats; herr Börje Nilsson har illustrerat detta med en hel del fall. Jag tycker alltså att man kan känna sig besviken över hur de nya ersättningsreglerna tillämpas, när man konstaterar att en skärpning har skett under senare tid. Ett av herr Nilssons exempel — avslag på en ansökan om bilersättning med hänvisning till att färdtjänsten kan utnyttjas — finner jag fullständigt obegripligt, för att inte använda ett starkare ord. Jag skulle i det här sammanhanget vilja erinra om en fråga som ställdes i riksdagen i maj förra året av folkpartirepresentanten herr Westberg i Ljusdal. Han frågade dåvarande socialministern om det inte vore tid att utfärda speciella tillämpningsföreskrifter om handikappersättningarna. Han påpekade att det råder en väldig osäkerhet när det gäller en hel del olika typer av handikapp och menade att det skulle vara viktigt att få tillämpningsföreskrifter så att försäkringskassorna hade vissa regler att gå efter. Den dåvarande socialministern framhöll att det hade skett och fortgående skedde utbildning vid försäkringskassorna i den här frågan och ansåg att den skulle vara tillräcklig som vägledning för kassorna vid tillämpningen av bestämmelserna.

Med tanke på de erfarenheter av restriktivitet i tillämpningen som har redovisats skulle det kunna vara anledning att nu ta upp frågan för att ge dem som verkligen är i behov av ersättning möjlighet att få sådan. Herr Westberg i Ljusdal pekade på några grupper, för vilka osäkerheten om rätten till ersättning är mycket stor. Diabetiker hart.ex. många gånger alldeles speciella regler för sin kosthållning och får därmed ökade kostnader — han nämnde att det kan vara fråga om en 40-procentig merkostnad — men har tydligen svårigheter att få ersättning. Herr Westberg underströk att problemet också gäller personer med psykiska sjukdomar, allergier eller svåra rörelsehandikapp. Man måste därför överväga, menade han, behovet av föreskrifter för att ge försäkringskassorna verkliga regler att följa. Jag skulle vilja fråga socialministern, om det inte nu är tid att ta upp det här problemet och försöka få fram tillämpningsföreskrifter.

Herr talman! Socialministern säger att man inte skall uppfatta svaret negativt. Men det måste man ju ändå göra därför att han helt har avvisat den översyn som jag önskade i min interpellation. Jag menar att det under hösten har skett en uppenbar försämring i tilldelningen av han dikappersättning. Det finns i dag tillräckligt underlag för att göra en översyn och ändra bestämmelserna, och jag tycker att det är beklagligt att inte det sker. Min vilja är lika stor som Börje Nilssons på handikappområdet, säger socialministern, och det lovar ju gott. Men då skulle socialministern också ha visat det i den här konkreta frågan. Socialministern fixerar sig vid siffran 30 000 och tycker att den är bra. Det är klart en förbättring jämfört med hur det var tidigare, men jag tror inte man skall se direkt på denna siffra, utan man får se till verkligheten, till behoven hos de människor som söker. Det är ett starkt underlag som de enskilda människorna visar i många fall när det ändå blir avslag. Jag har alltså pekat på en del försämringar som har skett under hösten. Det gäller bilkostnaderna för rörelsehindrade, det gäller psoriasissjuka och ileostomiopererade. Det är helt stopp för de två sistnämnda grupperna i fråga om handikappersättning. En uppenbar försämring har skett, och vi menar att det finns anledning att se över detta. Socialministern säger att jag påstår att försämringen hänger samman med skiftet på socialministerposten. Jag kan bara konstatera att förändringen har skett under hösten; det har vi ju belägg för. Orsaken känner jag inte. Vi vet i alla fall att det har gjorts vissa uttalanden — inte från socialministerns sida men av andra ledamöter i regeringen och av personer som står regeringen nära på det socialpolitiska fältet — som är starkt oroande för många människor. Det är därför inte underligt att det pågår en debatt av det här slaget. Jag tycker det skulle ha varit lämpligt om socialministern hade gått med på det krav som jag ställde i interpellationen. Men han önskade alltså inte detta, och det beklagar jag än en gång.

Herr talman! Socialministern kallade mitt inlägg för ett märkligt aktstycke. Jag beklagar det, eftersom det tyder på en viss nonchalans från socialministerns sida gentemot mig och mitt försök att belysa dessa frågeställningar, som många människor ute i landet upplever som verkliga bekymmer. Det handlar om hur människorna upplever sin vardagssituation. Detta kallar alltså socialministern för ett märkligt aktstycke. Jag har inte heller försökt ge sken av att det är bytet på socialministerposten som har gjort att det har blivit en förändring. Men det är bara att konstatera faktum — att den procentuella andelen avslag har ökat under hösten. Att jag drar in detta med centerns vårdnadsbidrag —- eller vad man nu kallar det — beror ju på att vi i det här samhället måste prioritera. Om man, som centerpartiet gjorde i valrörelsen — i varje fall i de debatter där jag deltog —, lovar allt åt i stort sett alla grupper, så kommer det att gå ut över de grupper som har det besvärligt. Det handlar alltså om prioriteringar. Den statistik som jag redogjorde för belyser att antalet ansökningar har ökat. Det tyder ju på att många människor som upplever sin situation handikappersätt handikappersättning som ekonomiskt besvärlig har haft stora förväntningar på den här lagen. Därför hoppas jag att vi på sikt kan få en förändring i dessa frågor och att vi skall få ett mer positivt bemötande från den borgerliga regeringens sida.

Herr talman! Både herr Nilsson i Kristianstad och herr Nilsson i Uddevalla understryker ytterligare att förändringarna har skett under hösten. Jag tycker att herrarna borde hålla sig för goda för att vilja insinuera att försäkringsdomstolen i sina ställningstaganden skulle påverkas av ett regeringsskifte. Det är vad både herr Nilsson i Kristianstad och herr Nilsson i Uddevalla vill göra gällande med sitt tal. Det är dock, herr Nilsson i Kristianstad och herr Nilsson i Uddevalla, riksdagen som fattar besluten och riksförsäkringsverket och försäkringsdomstolen som sedan svarar för att beslutén följs upp, då man inte är överens om tolkningen i försäkringskassorna.

Jag har redan sagt att riksförsäkringsverket följer den här frågan. Man kommer att noggrant studera verkningarna, men man har hittills inte ansett att man fått fram tillräckligt underlag för sina bedömningar. Jag är övertygad om att man kommer att mycket noga gå in i de olika fallen och se efter vad man har att göra i fortsättningen. Till fröken Bergström vill jag säga att det är riksförsäkringsverket som utfärdar tillämpningsföreskrifter. De prejudikat som kommer fram vid försäkringsdomstolens ställningstaganden blir också en form av tillämpningsföreskrifter.
Herr talman! Socialministern säger att riksförsäkringsverket följer frågan. Det är väl bra, men jag menar att här krävs ett politiskt initiativ. Jag trodde verkligen att ett sådant skulle komma, men det gör det alltså inte. Jag vill till slut göra två konstateranden. Det ena är att det har skett en uppenbar försämring i tilldelningen av handikappersättning under hösten. Det andra är att socialministern visar ovilja att rätta till bristerna i bestämmelserna.
Herr talman! Socialministern försöker ge sken av att det här skulle vara något slags politiskt taktisk debatt. Jag vill betona att så inte har varit fallet från min sida. Det är ingen som har skyllt på socialministern — det är bara att konstatera att det har skett en väsentlig ökning av antalet avslag under hösten. Jag vill än en gång betona att det är ingen som har skyllt på socialministern för just den saken.
Herr talman! Jag noterar det sista uttalandet av herr Nilsson i Uddevalla med tillfredsställelse. Sedan vill jag säga till herr Nilsson i Kristianstad att när riksförsäkringsverket har gjort sin sammanställning av den praxis som föreligger kommer jag att få en redovisning från riksförsäkringsverket. Det är då jag har att ta det politiska initiativet. Jag hoppas att herr Nilsson i Kristianstad och jag kan vara överens om det.

Herr talman! Herr Håkansson i Trelleborg har frågat mig om jag avser att föreslå sådana ändringar i byggnads-, expropriations och förköpslagstiftningen eller annan lagstiftning inom ansvarsområdet som minskar dels kommunernas planeringsbefogenheter då de utövas inom den fysiska riksplaneringens ram, dels kommunens möjligheter att faktiskt genomföra planerna. När det gäller förhållandet mellan kommunernas planering och den fysiska riksplaneringen anser jag att den hittillsvarande fördelningen av ansvar och befogenheter bör ligga till grund också för en ny planlagstiftning. Detta innebär att kommunerna även framdeles bör ha ett vidsträckt ansvar för sin fysiska planering inom de ramar som den fysiska riksplaneringen anger. Utan att föregripa den kommande utvärderingen av resultatet av arbetet under den fysiska riksplaneringens planeringsskede vill jag med hänvisning till regeringsförklaringen, i vilken uttalas att jordbruksmarken skall utnyttjas rationellt och skyddas från exploatering för andra ändamål, ange att jag anser det mycket angeläget med en preciserad 'och restriktiv inställning till ianspråktagande av jordbruksmark för bebyggelse. För att mark skall få användas till tätbebyggelse skall den ha prövats lämpad för ändamålet i samband med upprättande av detaljplan, stadsplan eller byggnadsplan. För att bli gällande skall sådan plan fastställas av länsstyrelsen eller i vissa fall regeringen. Dispens från detaljplanekravet kan lämnas av länsstyrelsen eller, efter delegation, av byggnadsnämnden. Sådan delegation kan återkallas. Genom dessa regler är det sörjt för att inte kommun i strid med riktlinjer angivna i den fysiska riksplaneringen skall kunna ta i anspråk jordbruksmark för bebyggelse. Jag avser att i samband med prövningen av enskilda planärenden föreslå regeringen att iaktta en mycket stor restriktivitet när det gäller ianspråktagande av jordbruksmark. Fråga om ianspråktagande av jordbruksmark för bebyggelseändamål kan komma under regeringens prövning inte bara i samband med fastställelse av detaljplaner utan även i samband med fråga om tillstånd till expropriation eller förköp. Om det vid sådan tillståndspröv 5 ning rör sig om mark för vilken fastställd detaljplan inte gäller, avser jag naturligtvis att förorda motsvarande restriktivitet. Om kommun emellertid redan antagit detaljplan och denna fastställts av statlig myndighet, är det inte lämpligt att genom ändringar i gällande lagstiftning skapa möjligheter att ingripa mot kommunens möjligheter att genomföra planen. Detta skulle ge upphov till ryckighet och osäkerhet i den kommunala planeringen. Jag avser således inte att föreslå några sådana ändringar i lagstiftningen som herr Håkansson efterfrågat. Men jag vill gärna tillägga — och det har jag också sagt till flera kommuner — att jag hyser förhoppningar om att kommunerna själva skall komma att avstå från att nu förverkliga tidigare fastställda planer som avser jordbruksmark och i stället söka andra lämpliga markområden för sin bebyggelse.

Herr talman! Först vill jag tacka bostadsministern för svaret. Vi har ju efter hand fått lära oss att när statsråd gjort motstridiga uttalanden, så har de gjort det inte i egenskap av statsråd eller regeringsföreträdare utan mera som talesmän för ett parti. I fråga om åkermarken är det väl, förutom bostadsministern, jordbruksministern som har gjort uttalanden. Jordbruksministern sade bl.a. i Eslöv i början av december något som sammanfattningsvis gick ut på stopp för exploatering av åkermark och exklusiv köprätt för jordbrukare till den mark som de vill ha för att driva jordbruk på eller som de redan arrenderar. Bostadsministern har å sin sida tidigare gjort uttalanden som närmast överensstämmer med den förra regeringens och som kan sammanfattas så att man skall iaktta stor restriktivitet men att bedömningar skall ske i den regionala skalan. Dagens svar är inte likt dessa uttalanden utan är annorlunda. Nu är det så, att det finns andra uttalanden av bostadsministern som väl stämmer överens med dagens svar. Ett alldeles färskt kan vi hitta i Kommunal tidskrift nr 1 för i år, där hon under rubriken Jordbruket har företräde i markkonflikter säger: Är en tätort helt omgiven av åkermark så får man ändra planerna och satsa på andra orter. Kanske man har haft gruppmöte i centern och regeringsmöte och kommit fram till den uppfattning som redovisas i dagens svar — den måste ju uppfattas som regeringens åsikt. Men som jag ser det är det fortfarande inte någon riktig klarhet i fråga om vad som gäller, och det kan ge anledning till många funderingar. Vilka styrmedel skall man introducera i detta sammanhang och hur kommer de många kommunalmän som finns i berörda kommuner att kunna agera för att lösa t.ex. sina kommunikationsproblem och problem med regionala obalanser? Det finns en underton i svaret som viskar att i delar av Skåne, Halland, Östergötland och Västergötland m.fl. skall samhällsutvecklingen stoppas. Det är klart att den nya regeringen har andra åsikter än den tidigare om markfrågorna, det visar inte minst dagens svar. Men ingreppen i det kommunala livet blir tydligen så omfattande att en proposition bör läggas fram. När kommer den? Och vad skall konfliktkommunerna i berörda regioner göra? Vad skall de redovisa i sina kommunalekonomiska långtidsplaner och vad skall de redovisa i det fortsatta arbetet med den fysiska riksplanen och i sina detaljplaner? Och vad skall de kommuner göra som bara har god åkerjord att tillgå?
Herr talman! Jag är väl medveten om alla de problem en kommun kan ha som är omgiven av god åkermark, men inställningen till åkermarken har successivt förändrats, och de förändringarna har tagit sig uttryck i enhälliga riksdagsbeslut genom åren. Jag vill påminna herr Håkansson i Trelleborg om riksdagens beslut i enlighet med civilutskottets betänkande 1975/76:1, där det står att i vägningen mot andra intressen och mål för samhällsutvecklingen kan jordbruksintresset inte alltid ges företräde. Det uttalandet av riksdagen till förmån för ett bevarande av åkermarken gick mycket långt. Det ansågs som en samhällsangelägenhet att ta till vara jordbrukets intresse. Jag har en bestämd känsla av att kommunernas förtroendevalda och planerarna inte riktigt har insett vilken skärpning detta riksdagsbeslut innebar och att man fortfarande planerar efter det gamla riksdagsbeslutet, enligt vilket man skulle ha likvärdiga alternativ. Det är just mot bakgrund av riksdagens nämnda uttalande som jag har lämnat mitt svar i dag, som jag anser vara helt överensstämmande med det uttalandet. När jag sagt att man skall planera om, avser jag de kommuner där man håller på med planeringen. Jag upprepar att jag inte tänker föreslå några ändringar för de kommuner där man har fastställda planer. Det är helt naturligt att en regering inte skall lägga fram sådana förslag, men vi är naturligtvis glada och tacksamma om kommunerna på eget initiativ förändrar sin planering.
Herr talman! Det enhälliga beslut som fru bostadsministern nu hänvisar till står vi, såvitt jag förstår, bägge fortfarande bakom såsom det är utformat. Det byggde på den förutsättningen att man skulle studera frågorna i regional skala. Bostadsministern säger att kommunerna inte har upptäckt den skärpning som ligger i detta uttalande. Jag vill göra kammaren uppmärksam på att det är just nu som man får uppleva den verkliga skärpningen, nämligen i uttalandet om att man, om en tätort är helt omgiven av åkermark, får ändra på planerna och satsa på andra orter. Det är en mycket kraftig skärpning, som definitivt slår hårt mot de kommuner som inte har annan mark att tillgå än god åkerjord. Det finns kommuner vilkas mark i stort sett enbart består av klass 10-jord, exempelvis i Skåne. Min fråga står alltså kvar: Vad skall dessa kommuner göra?
Herr talman! Det är tydligen så att herr Håkansson i Trelleborg och jag, som båda när detta uttalande gjordes satt i civilutskottet, lägger in olika tolkningar i orden om att jordbruket inte alltid kan ges företräde. I det uttalandet tolkar jag in att det kan bli mycket stora svårigheter, inte för kommunen men väl för den tätort som har aktuella planer på ytterligare expansion. Jag har under de besök jag gjort i många kommuner, varvid jag talat med kommunfolk om sådana planeringsfrågor, aldrig funnit någon kommun som inte har några utvecklingsmöjligheter, även om expansionen kanske inte alltid kan komma precis i den tätort som förtroendemännen hade tänkt sig.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om jag anser att det föreligger skäl att ålägga taxeringsnämnder och högre instanser på taxeringens område skärpta krav på skyldighet att bereda möjlighet att muntligen föra sin talan i taxeringsärende. I länsskatterätt och kammarrätt får muntlig förhandling hållas om det kan antas vara till fördel för utredningen. Om den skattskyldige begär det skall dock muntlig förhandling hållas om inte förhandlingen är obehövlig eller särskilda skäl talar mot det. En muntlig förhandling i skatteprocessen kan i många fall vara av värde för utredningen. För den enskilde kan det också många gånger vara betydelsefullt att han får tillfälle att muntligen föra fram sina synpunkter. Förvaltningsprocesslagens regler i detta hänseende har därför utformats så att domstolarna skall ta stor hänsyn till den skattskyldiges önskemål. Har den skattskyldige begärt muntlig förhandling får domstolen underlåta att förordna härom i huvudsak bara om sådan förhandling inte behövs. I praktiken är det också sällsynt att en begäran om muntlig förhandling avslås. Jag anser därför inte att det finns skäl för att ändra bestämmelserna på detta område.

Herr talman! Låt mig allra först tacka budgetministern för svaret på min fråga. Den skattskyldige har, som också framgår av det lämnade svaret, om han det önskar närvarorätt inför den lokala taxeringsmyndigheten och har därmed också möjligheter att där personligen få föra sin talan när det egna taxeringsärendet behandlas. Sådan närvaro och yttranderätt bör enligt min mening gälla i samtliga taxeringsinstanser, såsom länsskatterätt och kammarrätt. Jag är medveten om att arbetsbelastningen kan vara sådan att det tidsmässigt är svårt att tillmötesgå den skattskyldiges önskemål i detta avseende. Men om tidsmässiga hinder inte föreligger, anser jag att det skall vara ett absolut krav att man skall tillmötesgå den klagandes önskan att få föra sin talan inför såväl länsrätt som kammarrätt. Jag vill i det sammanhanget nämna att jag har erfarenhet av länsrätternas arbete, men jag har icke kommit på någon länsskatterätt där man nekat en klagande att föra sin talan. Däremot har det förekommit att kammarrätt i ett visst taxeringsmål har sagt att med hänsyn till den omfattande utredningen och omständigheterna i målet finner rätten att muntliga förhandlingar är obehövliga. Detta var kammarrättens uppfattning — men den skattskyldige hade en annan uppfattning —- och med den motiveringen avvisades den klagandes önskan att personligen få föra sin talan inför kammarrätten. Med detta har jag velat göra gällande att endast tungt vägande skäl får utgöra anledning till att en skattskyldig förhindras att föra sin talan inför skatterätt — det må vara länsrätt eller kammarrätt. Vi skall komma ihåg att det till sist gäller vederbörandes rättssäkerhet, och denna skall inte äventyras. Den uppfattningen delar statsrådet Mundebo, att döma av det lämnade svaret. Min fråga till statsrådet Mundebo är: Vill statsrådet ge uttryck för önskvärdheten av att närvarorätten tryggas i enlighet med vad JO har anfört?
Herr talman! Jag delar i allt väsentligt herr Börjessons i Falköping uppfattning att det är av värde att förhandling kan föras muntligt i en skatteprocess och att rätt till sådan muntlig förhandling endast i undantagsfall skall förvägras den skattskyldige. Det innebär också att jag delar den uppfattning som framförts i JO:s berättelse.
Herr talman! Låt mig få tacka statsrådet Mundebo för denna komplettering av det lämnade svaret. Det är ju, som statsrådet Mundebo framhöll, en rimlig och skälig begäran att den skattskyldige, om han så önskar, muntligen får föra sin talan inför taxeringsmyndighet. Men tyvärr har det förekommit att begäran härom har avvisats. Det bör, såvitt jag förstår, icke räcka med att vederbörande myndighet som motiv för avslagsbeslut — som jag tidigare har återgivit — anför att med hänsyn till den omfattande utredningen och omständigheterna i målet finner myndigheten att muntliga förhandlingar är obehövliga.

Därmed tryggas rättssäkerheten. Och rättssäkerheten skall vi, herr talman, inte ge avkall på.
Herr talman! Ett understrykande av att herr Börjesson i Falköping och jag i allt väsentligt är överens var också det noterande som herr Börjesson gjort i sin fråga och som jag gjort i mitt svar, nämligen att det ju kan förekomma undantagsfall, då det med hänsyn till ärendets bagatellartade karaktär inte finns tillräckliga skäl för muntlighet.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat ekonomiministern om han vill medverka till att sådana bestämmelser meddelas att fordringsbelopp tillhörande staten, vilka understiger förslagsvis 10 kr., avskrives för att därmed nedbringa kostnader för statsverket. Enligt fastställd ärendefördelning är det jag som har att besvara frågan. Skatte och avgiftsförfattningarna innehåller regelmässigt bestämmelser om att fordringar under visst belopp inte skall tas ut. I allmänhet är detta belopp satt till 10 kr. Exempel finns också på högre beloppsgränser. Fordringsbeloppen skall vidare avrundas till helt krontal. Det är med andra ord sörjt för att fordringar på småbelopp inte uppkommer. fordringsbelopp får skrivas av. En princip som allmänt torde följas är . Nr 55 att avskrivning sker när indrivning skulle vålla mer arbete eller kostnad Tisdagen den än som är skäligt och indrivning inte är påkallad från allmän synpunkt. 18 januari 1977 Det finns alltså redan nu möjlighet att avskriva resterande småbelopp = när det inte föreligger särskilda skäl att vidhålla krav på betalning. Att — Om avskrivning av gå så långt som herr Börjesson tycks mena och införa en generell be = smärre statliga stämmelse om att obetalda belopp under 10 kr. alltid skall avskrivas = fordringsbelopp anser jag emellertid inte lämpligt. En sådan bestämmelse skulle sannolikt leda till missbruk genom underbetalning med belopp motsvarande det som fick avskrivas. Det fall som herr Börjesson har pekat på i sin fråga lär ha inträffat år 1972 och gällde av allt att döma böter. Krav av detta slag torde vara ytterst ovanliga. Som jag nyss har sagt finns möjlighet att undvika dem.

Herr talman! Låt mig tacka även för detta svar. Jag tycker att svaret är positivt, och jag kan i långa stycken skriva under på vad budgetministern här har anfört. Den fråga som jag aktualiserat är förhållandevis liten men därför inte oväsentlig. Den har två aspekter: dels kostnaderna, dels medborgarnas reaktion i sammanhanget. Jag vill först ta upp kostnadsaspekten. Ett fordringsbelopp understigande 10 kr. är det inte företagsekonomiskt lönsamt att indriva — kostnaderna för indrivningen kommer att överstiga fordringsbeloppet, även om detsamma inbetalas. Budgetministern är inte villig att gå med på några generella bestämmelser, eftersom han ifrågasätter om de inte skulle kunna leda till missbruk genom underbetalning. Ja, i sådana fall ställer sig saken naturligtvis annorlunda, om man kommer till slutsatsen att det kan vara ett sätt att slippa betala den sista tian och att det gör att hela fordringsbeloppet inte tas upp. Men om man inte kan konstatera detta anser jag att man generellt bör gå med på att vid 10 kr. skall gränsen gå. Det är inte lönsamt att driva in en fordring som understiger 10 kr. Allmänheten uppfattar dessutom detta som en form av byråkrati och krångel och frågar sig, om inte indrivningsmyndigheterna, de som har hand om indrivningsverksamheten, har andra och viktigare uppgifter att sköta. Det finns betydligt större summor som det är anledning att söka driva in än de struntsummor som det här kan vara fråga om. Jag hoppas, herr talman, att byråkratiutredningen kan anvisa möjligheter att bryta byråkratin i samhällslivet — och detta är en form av byråkrati. Stora förväntningar ställs på att utredningen och inte minst dess ordförande skall lyckas i sitt arbete. Ett misslyckande får icke inträffa. Tyvärr har det i dag blivit så, att medborgarna uppfattar samhället som ett krångelsamhälle, där de själva får allt mindre att bestämma över och alltmer upplever sin egen litenhet och vanmakt. Om proportionellt

Herr talman! Jag vill tacka budgetministern för det positiva svaret på min fråga. Eftersom jag själv vid tre tillfällen har motionerat om rätt till proportionellt val av taxeringsnämnder gläder det mig självfallet att förslag nu kommer att framläggas för riksdagen i denna fråga. Som statsrådet anger har valen till styrelser och nämnder inte varit något problem i de allra flesta kommuner. Partierna har, oberoende av lagstiftningen, kommit överens om en proportionell fördelning. Men undantag finns — dess bättre inte så många, men desto mer kända — där majoriteten alltjämt, och senast för en månad sedan, i stor utsträckning har utnyttjat sin möjlighet att ta alla mandat i de fall där inte lagen föreskriver proportionellt val. För att inte minoritetens representation skall vara beroende av majoritetens goda vilja är det nödvändigt att i lagstiftningen utvidga rätten till proportionellt val. Jag kan göra en jämförelse med valen av nämndemän, där majoritetsval var möjligt fram till den lagändring som riksdagen beslöt om hösten 1975,— — — då rätt till proportionellt val av nämndemän infördes bl.a. med motivering att alla medborgare skall känna tilltro till rättsväsendets opartiskhet. Taxeringsnämnderna har en betydelsefull roll i vårt beskattningssystem och kan sägas fullgöra uppgifter som demokratiskt kontrollorgan. Enligt det beslut som riksdagen tog 1975 utvidgas deras uppgifter till att gälla också beslut om skattetillägg, förseningsavgifter m.m. Med hänsyn härtill är det mycket viktigt att alla medborgare, oberoende av partipolitisk tillhörighet, kan känna tilltro till taxeringsnämndernas opartiskhet. Eftersom riksdagen har behandlat den här frågan några gånger och, även om utskottet har haft en positiv skrivning, avslagit motionerna med hänvisning till den pågående översynen av skatteadministrationen fann jag det lämpligt att ställa en fråga i ärendet. Jag ber att få tacka statsrådet än en gång för det positiva svaret. Jag är glad över att minoriteten nu kommer att få en lagfäst rätt till representation i taxeringsnämnderna.

Herr talman! Fru Tillander har frågat mig om jag är beredd medverka till en sådan ordning att hänsyn i ökad utsträckning tas till vederbörandes uppsåt i samband med straffsanktioner knutna till skattelagstiftningen. Systemet med skattetillägg trädde i kraft den 1 januari 1972. Avsikten med det nya systemet har varit att skapa en enkel och effektiv påföljd i stället för den tidigare ordningen med åtal och domstolsförfarande vid oriktig deklaration. Vid utformningen av lagstiftningen i fråga har man på olika sätt beaktat kravet på att skattskyldig, som uppfyllt vad man rimligen kan begära i fråga om noggrannhet med hänsyn till hans förmåga att tillgodogöra sig skattereglerna, inte skall träffas av sanktion. Bl. a. finns möjlighet att efterge skattetillägg om felaktigheten eller underlåtenheten med hänsyn till den skattskyldiges ålder, sjukdom, bristande erfarenhet eller den oriktiga uppgiftens särskilda beskaffenhet eller därmed jämförlig omständighet är att anse som ursäktlig. Gällande regler ger sålunda myndigheterna utrymme att ta hänsyn till sådana omständigheter som berörs i frågan. Däremot medger inte reglerna att tilläggets storlek varieras beroende på om det är fråga om en uppsåtlig förseelse eller ej. I stället har tilläggets storlek avpassats med hänsyn till att sanktionen generellt avser att träffa lindrigare förseelser. Kravet på att det skall finnas skillnader i påföljd med hänsyn till förseelsens art har tillgodosetts genom att grövre förseelser utöver skattetillägg kan föranleda straff enligt skattebrottslagen. Reglerna om skattetillägg är utformade så att man med ledning av i huvudsak lätt konstaterbara fakta kan bedöma om skattetillägg skall utgå eller ej och hur stort tillägget är. Det behövs emellertid ytterligare möjligheter att jämka tillägget i vissa fall där de faktiska omständigheterna tyder på att förbiseende har förelegat. Regeringen avser därför att inom kort lägga fram förslag av denna innebörd. När den utredning nerna inom skattelagstiftningen som f. n. ser över det skatteadministrativa sanktionssystemet redovisat sina förslag, kommer regeringen att ta ställning till om det behövs även andra ändringar av reglerna om skattetillägg.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för det utförliga svaret på min fråga. Statsrådets svar innehåller i varje fall en ljusning inför framtiden. Jag tänker på den passus där det står: ”Det behövs emellertid ytterligare möjligheter att jämka tillägget i vissa fall där de faktiska omständigheterna tyder på att förbiseende har förelegat.” Därför arbetar nu en utredning med denna problematik. Om man skall tala om byråkratiskt krångel, så måste man konstatera att det finns i särskilt hög grad på detta område. Kampen mot byråkratins snärjande snårskog måste börjas också här. Har man gjort ett fel i samband med sin deklaration — det må vara aldrig så oavsiktligt — så kan det vara väldigt krångligt att få rättelse. Det är också stötande att det ofta är folk med mycket blygsamma inkomster som drabbas av oproportionerligt kännbara straff. Lagen slår liksom med en släggas obevekliga tyngd, samtidigt som skattelagen i vissa fall företer nog så stor tänjbarhet. Att man inte skall sila mygg och svälja kameler har sin bestämda tillämpning på skatteområdet. Alla är medvetna om vad skickliga advokater förmår på det här området. Men när en pensionär med en inkomst på 40 000 kr., varav han betalat preliminär skatt på ca 15 000 kr., drabbas av en straffskatt på 5 000 kr. för ett fel, som är så uppenbart vid en vanlig schablongranskning att det inte gärna kan vara avsiktligt, då saknar enligt min uppfattning tillämpningen av lagen den böjlighet och smidighet som krävs när det gäller det enskilda fallet med hänsyn till alla förmildrande omständigheter som kan finnas. Detta är dessutom ett avsteg från den tillämpning när det gäller påföljder som råder på andra områden. Därför är det tillfredsställande att här höra att reglerna som slår så felaktigt är föremål för översyn och förhoppningsvis ändringar. Men för den som drabbats av dem nu är det en tröst för tigerhjärtan att själv inte komma i åtnjutande av förändringen till det bättre. Eller finns det kanske en utväg, en ljusning före själva gryningen?
Herr talman! Som framgår av svaret är ljusningen mycket nära. Min ambition är att kunna lägga ett förslag som innebär att nya regler skall gälla redan fr.o.m. 1977 års taxering. Närmare gryningen kan det icke vara.

Herr talman!

Jag är medveten om att det ibland kan vara svårt för en småföretagare att i rätt tid lämna dessa uppgifter. Den tid som står till buds för debiteringen av arbetsgivaravgifterna är emellertid så knappt tillmätt att den inte kan minskas utan synnerligen menliga konsekvenser för detta mycket omfattande debiteringsarbete. Riksdagen har nyligen framhållit detta förhållande med anledning av en motion från herr Torwald i denna fråga. Jag ser alltså inte f.n. någon praktisk möjlighet att senarelägga avlämnandet av arbetsgivaruppgifterna. Jag vill dock nämna att pensionskommittén utreder frågan om enklare och mer enhetliga regler för debitering av arbetsgivaravgifter. Vidare behandlas hithörande frågor av en särskild arbetsgrupp med representanter från både riksförsäkringsverket och riksskatteverket.

Herr talman! Jag tackar för svaret även om jag tyvärr är litet besviken över innehållet.

Man är helt sysselsatt med detta och bedriver ingen som helst granskning av IS arbetsgivaruppgifter. Jag vågar alltså hävda att man med mitt förslag egentligen inte skulle förlora någonting i tid. Om vederbörande finge vänta med att lämna in sina arbetsgivaruppgifter i varje fall fram till den 15 februari, då flertalet av de småföretagare jag talade om lämnar sina deklarationer, skulle man i stället vinna den fördelen att arbetsgivaruppgiften från början blir rätt ifylld. Det blir den inte i dag, och detta leder till mycket merarbete på fögderierna. Jag har sysslat med liknande deklarationer i över 25 år, och jag har funnit att i de fall dessa företagare har försökt att upprätta arbetsgivaruppgifterna på egen hand så har de tyvärr många gånger blivit felaktigt ifyllda, eftersom man inte är van vid sådant. Speciellt i år har vi fått en del problem med detta. Så sent som i går fanns nämligen inte vissa av de deklarationsblanketter som rörelseidkare och jordbrukare behöver tillgängliga på fögderierna. Jag har förståelse för skattemyndigheternas svårigheter att få fram dessa blanketter, eftersom en del beskattningsregler för småföretagarna ändrades så sent som i december förra året. Men jag tycker att skattemyndigheterna också borde ha förståelse för att många jordbrukare och rörelseidkare har ytterst svårt att i år lämna arbetsgivaruppgifterna i rätt tid. Jag har dessutom konstaterat att anvisningarna för arbetsgivaruppgiften inte ger någon egentlig ledning om hur en jordbrukare eller en rörelseidkare skall bära sig åt vid uppdelningen av inkomsten mellan man och hustru. Arbetsgivaruppgiften upptar nämligen inte bara en förteckning över vad som står på kontrolluppgifterna, utan där skall också redovisas vissa andra uppgifter som är av betydelse för debiteringen, t.ex. uppgift om rörelsens beräknade omfattning kommande år osv. Jag vill alltså hävda att problemen i år är större än vanligt, och mot den bakgrunden anser jag att det hade varit motiverat med en liberal tillämpning av de straffsanktioner som drabbar de rörelseidkare som lämnar i arbetsgivaruppgiften för sent.
Herr talman! Herr Torwald har uppenbarligen haft kontakt med mera optimistiska fögderier än dem vi känner till i departementet. Jag tror ändå att den sortering som herr Torwald talade om skulle försenas om vi senarelade inlämnandet av dessa arbetsgivaruppgifter. Det är trots allt angeläget att tillräcklig tid finns för debiteringsarbetet, så att det blir så korrekt som möjligt. Om den processen förkortas riskerar vi att flera fel uppkommer, och detta är verkligen inte till fördel för de deklarerande.
Herr talman! Utskottet har framfört liknande synpunkter som uppenbarligen är baserade på en felaktig grund, dvs. tron att om man gav dessa småföretagare rätt att inkomma med arbetsgivaruppgiften exempelvis senast den 15 februari — samma tidsförskjutning som gäller exempelvis för redovisning av mervärdeskatt —, så skulle alla utnyttja den möjligheten. Detta skulle givetvis inte bli fallet, utan 10 ä 20 96 av de Nr 55 aktuella småföretagen skulle kanske göra det. För dem som har vana vid att handskas med kontrolluppgifter och blanketter över huvud taget är det givetvis mest praktiskt att upprätta arbetsgivaruppgiften samtidigt. med kontrolluppgifter och annat. Jag talar här endast om den lilla grupp — Om tidpunkten för småföretagare som inte har någon anställd utanför familjekretsen och — ingivande av som också deklarerar för familjemedlemmarna. Denna lilla krets behöver — arbetsgivaruppgift i regel ha biträde av exempelvis deklarationsbyråer, och den skulle vara — vid 1977 års betjänt av att slippa lämna in arbetsgivaruppgiften förrän exempelvis = taxering den 15 februari. Jag tror alltså att riksskatteverket och andra gör den felbedömningen att de utgår från att samtliga egenföretagare då skulle finna det fördelaktigt att vänta till den 15 februari med att lämna in arbetsgivaruppgift. De flesta skulle säkerligen som nu lämna in den samtidigt med kontrolluppgifterna. En liten grupp, 10 96 eller maximalt 20 96, skulle ha en stor fördel av att få vänta ytterligare 14 dagar.
Herr talman! Socialförsäkringsutskottet prövade ju frågan under riksmötet 1976/77 i anledning av en motion från herr Torwald. Ett enigt utskott kom då till den uppfattning som jag har redovisat i svaret, att det skulle kunna uppkomma menliga konsekvenser av en sådan omläggning. Jag delar utskottets uppfattning och har stöd av många av dem som sysslar med denna verksamhet. Herr Torwald har måhända hört mera optimistiska röster, men jag tror ändå att problem kan uppkomma om tiden för handläggningen förkortas. Vi har säkerligen en bättre lösning i sikte genom de förslag som pensionskommittén kan komma att framlägga — förslag som syftar till att förenkla reglerna på detta område.
Herr talman! Jag är naturligtvis tacksam om det kan finnas en möjlighet att längre fram avhjälpa problemet, men det hjälper tyvärr inte dem som i år saknar praktiska möjligheter att i rätt tid inkomma med arbetsgivaruppgift. Ännu finns inte ens blanketter och anvisningar framme, och det är knappt 14 dagar kvar tills uppgiften skall vara inlämnad. Egenföretagarna befinner sig, som jag nämnde i min fråga, i ett val mellan Skylla och Karybdis: Antingen lämnar de in uppgiften i tid med risk att den blir felaktig, och då kan de bli påförda straffavgift om uppgiften lett till för låg debitering. Eller också väntar de tills de har upprättat sin deklaration och kan få den hjälp de behöver, och då blir uppgiften visserligen riktig men de drabbas av en förseningsavgift på 5 96. För en småföretagare blir det 100-200 kr., och det är inte populärt. Därför hade jag hoppats att det skulle varit möjligt att för det här året på administrativ väg och utan lagändring få till stånd en liberalare bedömning.

Herr talman!

Innan jag kommenterar det aktuella fall som herr Hermansson avser, skulle jag vilja något redogöra för bakgrunden. Liksom på många andra håll i världen förekommer en omfattande militär flygverksamhet från både öst och västmakternas sida utanför våra kuster och gränser, särskilt i Östersjön. Östersjön är, det bör understrykas, ett fritt hav. Som ett viktigt led i den svenska neutralitetspolitiken ingår att försvarsmakten skall ingripa mot alla kränkningar av svenskt territorium. Det är väsentligt för att respekten för vår territoriella integritet skall upprätthållas. Detaljerade föreskrifter har utfärdats för utländska örlogsfartygs och militära luftfartygs tillträde till svenskt territorium i den s.k. tillträdeskungörelsen och beträffande luftfartyg i instruktionen för krigsmakten av den 24 januari 1967 . Särskilda medel har avsatts inom försvarets ram för den militära incidentberedskapen. Häri ingår resurser för att vi skall kunna bevaka vårt territorium och även kunna ingripa för identifiering, avvisning m.m. Bl. a. har vi kontinuerlig radarbevakning längs våra kuster. För att ge en föreställning om verksamhetens omfattning i luften kan jag nämna att vår beredskapsjakt nästan dagligen har anledning att starta för olika uppdrag. I regel gäller det härvid inte att ingripa vid kränkningar utan att identifiera okänd flygverksamhet utanför vårt territorium, vilken skulle kunna leda till kränkningar. Årligen förekommer ett tjugotal kränkningar av vårt luftrum från olika staters sida. Kränkningarna, som under senare år har varit koncentrerade Om åtgärder mot kränkning av svenskt luftrum kränkning av svenskt luftrum till Skåne och västkusten, berör vanligen endast en mindre del av svenskt territorium och kan oftast tillskrivas navigeringsfel. Påtalande på diplomatisk väg sker regelmässigt i fråga om alla identifierade kränkningar. Sammanfattningsvis vill jag hävda att vår incidentberedskap är tillfredsställande. Några ytterligare åtgärder torde inte behöva vidtas från regeringens sida på detta område.

Dessa gäller dock inte för statliga luftfartyg till vilka militärflygplan hänförs. De fördragsslutande staterna har emellertid förbundit sig att vid utfärdande av föreskrifter för sina statliga luftfartyg ta vederbörlig hänsyn till kravet på säkerhet för den civila luftfarten. Luftfartsverket har tillsatt en särskild utredningskommitté för att dels studera det inträffade, dels överse de flygsäkerhetsfrågor som aktualiseras av denna och liknande händelser. I avvaktan på resultatet av kommitténs arbete vill jag för dagen inte närmare uttala mig om dessa frågor.

Herr talman! Det är tre tillbud till krockar, dvs. i realiteten till stora flygkatastrofer, där amerikanska spanings eller spionplan varit inblandade som har kommit till allmänhetens kännedom. Två av dem har inträffat söder om Gotland i luftled Grön 24, det tredje nordnordväst om Gotland. Två av katastroftillbuden inträffade i mitten av september 1976, ett på trettondagsafton 1977. De flygplan som utsatts för kollisionsrisker genom de amerikanska militärmyndigheternas — eller är det kanske de amerikanska civila spionmyndigheternas? — agerande har varit av japansk resp. finländsk och sovjetisk nationalitet. Det har i samtliga fall gällt civila flygplan. Vi lever nu i skuggan av den ohyggliga flygkatastrof som inträffade i lördags vid inflygning till Bromma och som kunde ha fått ännu mer fruktansvärda verkningar i form av ett ännu större antal offer om inte piloternas skicklighet eller kanske tillfälligheter spelat in. Vi kan alltså föreställa oss den katastrof som skulle ha blivit följden om de av mig här nämnda olyckstillbuden resulterat i kollisioner. Det är, herr talman, ett oavvisligt krav som måste ställas att flygsäkerheten på allt sätt garanteras. Det har sagts, vilket inte var helt klart när jag ställde frågan, att olyckstillbuden inte inträffade i svenskt luftrum. Jag är inte helt säker när det gäller ett av de tre fallen. Det handlade dock, och detta anser jag vara det avgörande, om luftrum eller luftleder för vilka Sverige har ett speciellt ansvar. Två av tillbuden förekom i en civil flygled där det krävs anmälan för passage. Sådan hade enligt uppgift i pressen icke gjorts. Det är bekant att både stora och små makter bedriver spanings-eller spionageverksamhet från flygplan. Det måste vara ett oavvisligt minimikrav att övrig lufttrafik och passagerares liv därvid icke utsätts för fara och att ländernas gränser inte kränks. Min förhoppning är givetvis att man skall komma fram till en situation där all sådan trafik, som alltid innebär faror, helt upphör. Det material som redan framkommit gör enligt min mening en formell protest från regeringen till USA befogad. Jag vill avslutningsvis ställa två frågor: 1. Hur många ytterligare sådana här olyckstillbud har inträffat i eller i närheten av svenskt luftrum under de senaste åren? 2. Vill utrikesministern ge löfte om att lämna en redogörelse till riksdagen för den rapport som så småningom kommer att lämnas av den av luftfartsverket tillsatta utredningskommittén? Jag tror att det skulle vara av intresse.

Herr talman! Som jag sade i mitt svar förekommer det i Östersjön en omfattande militär flygverksamhet från både öst och västmakternas sida. Av Östersjöns sju strandstater är tre medlemmar av Warszawapakten och två av Atlantpakten. De paktanslutna bevakar noggrant varandras förehavanden, och spaningsflygningar är mycket vanliga inom militär övningsverksamhet liksom andra former av militär verksamhet. Vi följer självfallet från svensk sida med stor uppmärksamhet vad som sker i vårt närområde, och vår beredskapsjakt ingriper när så behövs för att avvisa kränkningar av vårt område. Här nämner herr Hermansson speciella tillfällen, och det är helt riktigt att de kollisionstillbud som inträffade i december gällde amerikanskt flyg resp. japanskt och finskt trafikplan i Östersjön. Med anledning av det inträffade har luftfartsverket i december tagit kontakt med berörda utländska myndigheter. Det är självfallet på det sättet — inte minst i perspektivet av vad som nyligen har hänt på flygets område — att vi fäster största uppmärksamhet vid säkerhetsfrågorna. De tillbud som förevarit på det här området är mycket allvarliga, och det är av det skälet som nämnda kommitté har tillsatts av luftfartsverket för att studera de här frågorna och den därmed förknippade flygsäkerheten för det civila flyget. Antalet incidenter som har inträffat är inte av någon större omfattning, mig veterligt. Jag kan inte närmare redogöra för detta antal, men luftfartsverket får självfallet kontinuerligt rapporter när sådana tillbud inträffar. Det faller inte inom mitt kompetensområde att redogöra för det arbete som utförs inom luftfartsverket, men jag är övertygad om att kommunikationsministern eller, om det skulle ankomma på mig vid det tillfället, jag själv kommer att redogöra för de omständigheter som det kan vara möjligt att redovisa här i riksdagen när denna utredning är klar.
Herr talman! Jag tar fasta på löftet från utrikesministern att någon från regeringshåll kommer att lämna en redogörelse här i riksdagen för vad som framkommer under den utredning som luftfartsverket nu bedriver. Jag vill samtidigt säga att det är ett bra och nödvändigt initiativ att denna särskilda utredningskommitté har tillsatts.
kränkning av svenskt luftrum Om åtgärder för att bereda familjen Agapov möjligheter att återförenas
Det är ju möjligt att vad som sägs i denna utredning kommer att ge anledning att ställa ytterligare frågor om regeringens agerande i fortsättningen, och det är också möjligt att jag vill återkomma i ärendet när rapporten föreligger.

Herr talman! Herr Wästberg i Stockholm har frågat mig dels om jag anser att de sovjetiska myndigheternas agerande i fallet Agapov står i överensstämmelse med Helsingforsöverenskommelsen, dels om vilka åtgärder regeringen avser vidta för att familjen Agapov skall kunna återförenas. I slutdokumentet från den europeiska säkerhets och samarbetskonferensen tas familjeåterföreningsfrågorna upp i form av rekommendationer till de deltagande staterna. Det bör uppmärksammas att rekommendationerna inte är rättsligt bindande och inte heller det övriga innehållet i Helsingforsdokumentet, som det ankommer på varje enskild stat att tillämpa i konkreta fall.

:ommit att upplevas som en indikation på hur Helsingforsdokumentet efterlevs. Det är samtidigt med beklagande jag måste konstatera, att den rad hänvändelser som har gjorts av den svenska regeringen i fallet Agapov ännu icke givit önskat resultat. Framställningar har gjorts i Stockholm och i Moskva under regeringen Palmes tid liksom under den nuvarande regeringens. Jag har också själv i upprepade samtal med företrädare för Sovjetambassaden i Stockholm «Nr 56 uttryckt den svenska regeringens bestämda önskan och förhoppning att Onsdagen den familjen Agapov skall kunna återförenas i Sverige. Jag har därvid hänvisat 19 januari 1977 såväl till Helsingforsdokumentets rekommendationer om familjeåterför I ening som till fallets humanitära aspekter. Om åtgärder för att Slutligen vill jag försäkra herr Wästberg att regeringen kommer att = bereda familjen fortsätta sina ansträngningar för att familjen Agapov skall kunna åter = Agapov möjligheter förenas. att återförenas
Herr talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret på min fråga. Jag är glad över utrikesministerns försäkran om att regeringen både gör och kommer att fortsätta att göra betydande ansträngningar för att familjen Agapov skall kunna förenas. Jag är naturligtvis också tillfredsställd över att utrikesminstern efter det att min fråga ställdes har kallat upp Sovjets Chargé d'affaires och enligt tidningsuppgifter uttalat att Sovjets vägran att låta familjen Agapov återförenas är ett irritationsmoment i förhållandet mellan Sverige och Sovjetunionen. Om jag förstår det diplomatiska språkbruket rätt är detta ett utomordentligt starkt uttryck för regeringens missnöje med Sovjets vägran att låta familjen Agapov återigen träffas. Det som alltså hänt är att Valentin Agapov för två år sedan hoppade av i Sverige. Han lämnade i Sovjet efter sig hustru, dotter och en åldrig mor. När sedan Ludmila Agapova sökte utresetillstånd för resten av familjen för att kunna fara till Sverige och träffa sin man avslogs denna ansökan. Ludmila Agapova har sedan dess utsatts för en rad repressalier. Hon avskedades från sitt arbete som ingenjör och har senast varit intagen på mentalsjukhus. Detta sker i ett land som skrivit under Helsingforsöverenskommelsen med dess klara ord om återförening av familjer, som utrikesministern citerade. Jag förutsätter att Sverige vid uppföljningskonferensen i Belgrad på försommaren tar upp frågan om familjen Agapovs återförening, om inte familjen tillåtits att förenas innan dess. Vi har f. n. fem fall i Sverige där Sovjet hindrar familjer att åter komma samman. Agapovkommittéer startas nu över hela Sverige, och Sovjetunionen skall naturligtvis veta att den svenska opinionen inte kommer att mattas förrän den kränkning av humaniteten som familjesplittringen innebär har upphört.

Herr talman! Herr Wästberg i Stockholm åberopade Helsingforsöverenskommelsen. Han kommenterade även den uppföljning av Helsingforskonferensen som kommer att äga rum i Belgrad. En av huvuduppgifterna vid Belgradmötet blir att studera just hur slutdokumentets rekommendationer har omsatts i praktiken. Bland dessa 33 Avsikten är inte att i Belgrad diskutera enskilda fall utan att allmänt kommentera hur olika länder har uppfyllt sina åtaganden. Den debatten väntas pågå i flera veckor. Jag kan försäkra att vi från svensk sida kommer att redovisa vad vi själva gjort för att uppfylla våra förpliktelser, men vi kommer även att påtala vad vi anser vara brister i uppföljningen från andra undertecknares sida. Det är min bestämda förhoppning och tro att den fråga vi i dag diskuterar, liksom de andra här åberopade frågorna, innan dess skall vara lösta. Det kan inte nog poängteras att detta naturligtvis skulle underlätta uppföljningen av det fortsatta arbetet på att förverkliga Helsingforsdokumentet.

Herr talman! Herr Lidgard har frågat mig om jag är villig att för vårt lands räkning medverka till att den nya Europarådsbyggnaden i Strasbourg förses med tillfredsställande utrustning för radio och TV-sändningar. Frågan behandlas f. n. inom Europarådets s.k. ställföreträdarkommitté. Att saken budgettekniskt kommit att behandlas separat från de övriga investeringar som sammanhänger med den nya Europarådsbyggnaden beror på att den har väckts på ett relativt sent stadium. När frågan kom upp i höstas avstyrkte Europarådets budgetutskott att en radio och TV studio inrättades, under åberopande av det allmänna budgetläget, och ställföreträdarkommittén beslöt därefter bordlägga ärendet. Europarådets sekretariat undersöker nu andra utrustnings och finansieringsmöjligheter, som avses dryftas när ställföreträdarkommittén möts igen nästa månad. Dessutom kommer ärendet upp vid det kollokvium som anordnas i Strasbourg den 28 januari, där väl både herr Lidgard och jag själv kommer att närvara. Jag skulle därför vilja föreslå att vi tillsammans avvaktar utgången av dessa överläggningar, som alltså i första hand gäller hur projektet skall finansieras. Det är min förhoppning att vi inom Europarådet skall kunna klara av dessa problem så att frågan kan få en positiv lösning.

Herr talman! På ett sätt är detta en mycket liten fråga, men jag skall be att få tacka fru utrikesministern för det svar jag fick och i synnerhet för de sista raderna i det, eftersom de ger just den positiva inställning till frågan som jag hade önskat mig. Jag hade tillfälle att delta i det sammanträde med den permanenta kommittén som hölls den 7 december. Det sammanträdet ingav vissa farhågor för att man kanske inte skulle kunna utnyttja de lokaler som finns i den nya byggnaden. Själva lokalerna finns alltså där, men man har börjat diskutera om man skall sätta dit den utrustning som kan behövas för att det hela skall fungera. Det förefaller mig som om det framför allt är några representanter för EG-länderna — som just nu också är med om att finansiera en motsvarande studio i anslutning till Europaparlamentet — som tycker att det blir väl mycket pengar att betala både på det ena stället och på det andra stället. Jag kan, trots alla vackra ord som står i olika rapporter om samarbetet mellan Europarådet och EG, inte frigöra mig från en känsla av att det finns en viss inställning hos EG-staterna att snåla på Europarådssidan till förmån för EG. Är det så, blir frågan verkligt viktig för vår del. Om de lokaler som finns inte utrustas med erforderlig materiel stryps en del av Sveriges och de övriga icke-EG-staternas möjligheter att föra ut information om vad som händer inom Europarådet. Där har jag den mycket bestämda uppfattningen att det är otroligt viktigt för oss under de närmaste åren att försöka göra allt som är möjligt av Europarådet och de arbetsuppgifter som ligger där, så att vi inte blir någon sorts annex till EG-staterna och på det sättet förlorar allt inflytande på det internationella fältet. Jag tackar för svaret. Jag väntar till den 28 januari jag också, och jag hoppas att vi då skall kunna stödja varandra.